Herr talman! 1979 beslöt riksdagen med bifall till en centermotion att hos regeringen begära riktlinjer för huvudmännens ersättning till SJ, som skulle ha en sådan utformning att de främjade en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel — detta för att undvika dubbelinvesteringar. De riktlinjer som nu utfärdats anknyter till SJ:s reguljära taxor med avdrag för vissa kvantitetsrabatter. Enligt min mening borde ersättningen från huvudmännen i princip vara baserad på ett marginalkostnadsresonemang, där vinsten för SJ främst bestod i ett bättre utnyttjande av gjorda investeringar, något som i sin förlängning borde förbättra driftresultatet. Jag kan ta ett exempel från det olönsamma nätet. Där är det ju så att staten redan har skrivit av det investerade stamkapitalet, och staten betalar dessutom SJ för förlusten på driften. Om huvudmännen genom en låg taxa stimulerar till att resandet ökar med exempelvis 50 20, innebär detta att SJ får ytterligare ökade inkomster —50 960 — av den här gruppen resenärer utan att egentligen få några ökade kostnader. Det finns nämligen så stora marginaler i fråga om utrymme på det olönsamma nätet att de kostnadsökningar som uppkommer om det är några personer mer i varje tåg är marginella. Däremot drabbas den regionale huvudmannen mycket hårt. Utöver generell subventionering av kollektivtrafiken får denne också betala en mycket hög ersättning till SJ. Detta anser jag vara både orimligt och stötande. Dessutom ligger det ett värde i att man genom de låga priserna stimulerar folk att ställa bilen hemma och i stället åka kollektivt, vilket spar energi. På affärsbanenätet är det naturligtvis en viss skillnad, men där rör det sig å andra sidan ofta om större resandemängder. Om SJ tar ut för höga priser kan detta, menar jag, leda till att det ställer sig förmånligare för huvudmännen att anordna bussföring parallellt med tågen — och då har vi fått just det som det varnats för, dvs. dubbla investeringar. I den PM som regeringen själv har skrivit har också framhållits att SJ:s prissättning bör anpassas till samhällsekonomiska marginalkostnader. Herr talman! Det var glädjande att höra att statsrådet är villig att följa utvecklingen. När det gäller resonemanget om att SJ bara skall ge kommersiellt motiverade rabatter, som inte försämrar SJ:s resultat, vill jag anföra att det mycket väl kan vara motiverat att ge ytterligare rabatt — om man därmed reducerar energiåtgången, vilket i sin tur minskar vårt bytesbalansunderskott. Jag är alltså tacksam för statsrådets uttalade beredvillighet att följa utvecklingen och räknar med att han skall vidta åtgärder, om det skulle visa sig att konsekvenserna av riktlinjerna inte blir samhällsekonomiskt rimliga.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag menar att förändringen av åldersgränsen för Inter-Rail-kort för seniorer från 65 för båda könen till 60 år för enbart kvinnor ligger i linje med den strävan till jämställdhet mellan könen som regeringen uttalat sig för. Även om jag inte är någon minister med ansvar för jämställdhetsfrågor — det är Karin Andersson — så är jag som representant för det missgynnade könet upprörd av denna orättvisa behandling. Jag anser att åldersbestämmelserna bör göras lika för könen. Statens järnvägar delar min uppfattning. SJ blev dock nedröstat av den majoritet i internationella järnvägsunionen som i fjol bestämde sig för denna ändring. Enligt vad jag erfarit skall dens.k. seniorrabatten utvärderas 1983. Det är min förhoppning att jämställdhetsfrågan till dess fått en större spridning i Västeuropa. Varken SJ eller jag har alltså nu någon möjlighet att påverka rabattens utformning.

Herr talman! Jag tackar Ulf Adelsohn för svaret. Vi tycks vara ense om att det är en orättvis behandling av det ena könet. Vad som möjligen skiljer oss åt är att Ulf Adelsohn är upprörd. Jag blir bara trött och irriterad. Jag har nämligen varit med om mycket värre diskrimineringar än den här. Jag kan försäkra Ulf Adelsohn att sådant förekommer både i Sverige och i Europa — då gäller det i allmänhet kvinnor. Jag har tagit upp den här frågan ändå, därför att jag inte tycker att någotdera könet skall diskrimineras och därför att jag tycker att bestämmelsen är ytterligare ett symtom på det könsrollstänkande som vi ständigt måste bekämpa. Kan vi i fortsättningen få hjälp av Ulf Adelsohn, även om han inte är minister för jämställdhet? Hela regeringen står ju bakom regeringsdeklarationen. Det var också mycket intressant att höra att SJ nu delar vår gemensamma uppfattning. Innan jag ställde frågan var svaret att systemet infördes därför att kvinnor är yngre än män. Herr talman! Maken till argumentationsnöd har jag aldrig hört, ej ens i riksdagen. Här brukar vi åtminstone tiga när vi upptäcker att argumenten tryter. äldre än Ulf Adelsohn men yngre än talmannen. Men SJ påstår att kvinnor är yngre än män. Med tanke på den ungdomskult som stundom råder vore det ju bra om det var så, men det är faktiskt, om man nu skall generalisera, så att kvinnor i allmänhet blir äldre än män. Om alla skall få åka på Inter-Rail-kort lika länge borde det alltså från den utgångspunkten ges rabatt åt männen tidigare. Men vi skall inte generalisera. Vi skall behandla alla människor lika. Det är eländigt, herr talman, att SJ har skrivit på det här avtalet. Att andra europeiska järnvägsbolag också har gjort det ursäktar inte oss. Och hur skall det gå i fortsättningen, när regeringsrepresentanter i Köpenhamn gör stolta deklarationer om att ingen skall diskrimineras på grund av sitt kön samtidigt som samma regeringars tjänstemän skriver på avtal där alla västeuropeiska män diskrimineras? Efter det här borde åtminstone SJ införa någon särskild rabatt i Sverige för män över 60 år.

Herr talman! Det är nog riktigt att SJ sagt att kvinnorna ofta är några år yngre än männen. Man menar väl då att de är några år yngre än sina män i betydelsen sina äkta makar. Inte tror jag att kvinnor generellt är yngre, vare sig till sinnet eller fysiskt, än män. De här korten gäller på det sättet att man får 50 90 rabatt i Sverige och helt gratis resor i utlandet. Skulle SJ inte ha skrivit under avtalet hade det inneburit att ingen av de våra som nu åtnjuter den här rabatten utomlands hade kunnat göra det. Ännu befinner vi oss inte i den stormaktsposition vi befann oss i under Gustav II Adolfs dagar, då Tyskland fick rätta sig efter Sverige. Så länge tyskarna är sju åtta gånger så många som vi är det svårt att övertyga dem om att det är vår linje som är den riktiga, särskilt när de har understöd från övriga större nationer i Europa. Jag håller med om att det är dumt. Jag kan förstå tankegången: Man tänker på att gifta par, där kvinnorna ofta är några år yngre än männen, skall kunna använda det här rabattsystemet. Men vi delar inte den uppfattning i det här avseendet man har i andra delar av Europa. Vi får väl gemensamt försöka påverka dem, Karin Ahrland.
Herr talman! Jag vill bara säga ifrån att jag inte tycker att SJ skall forska i folks civilstånd när man säljer biljetter.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har uppgett att maxlasten per järnvägsvagn på Dal-Västra Värmlands järnväg skall sänkas till 30 ton och frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa industriernas möjligheter till järnvägstransporter. På bandelen Arvika-Bengtsfors-Mellerud är sedan flera år högsta tillåtna axellast i de flesta fall 13-15 ton. Vid nedsatt hastighet tillåts på vissa delar av banan en högre axellast för tvåaxliga vagnar. Efter vad jag erfarit planeras inga förändringar av näringslivets möjligheter att transportera gods på banan.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Låt mig säga att jag tycker att svaret är uppseendeväckande. När jag skrev min fråga och t.ex. nämnde axeltrycket 15 ton åberopade jag ett meddelande från statens järnvägar till berörda sågverksindustrier utefter banan Arvika-Årjäng.

Måhända kan det vara av intresse att veta att tidtabellskonstruktionen mellan Arvika och Årjäng ej tolererar nedsättningar av tågens hastigheter med mening att på detta vis åstadkomma höjning av största tillåtna axeltryck. En sådan åtgärd skulle heller ej vara tillräcklig med hänsyn till de vikter som önskas framföras.” Av det svar jag fått av statsrådet kan jag dra den slutsatsen att det tydligen föreligger mycket stora svårigheter när det gäller kommunikationen inom SJ och mellan departementet och SJ. Jag får med anledning av vad som står i den här skrivelsen fråga statsrådet om statsrådet ämnar gå vidare och låta utreda de åtgärder som jag tror behöver påkallas för att säkerställa industriernas möjligheter till järnvägstransporter även i fortsättningen.

Herr talman! Vi rör oss här med olika uttryck: maxlast, totallast och axeltryck. Men vi får inte blanda ihop dessa fakta. Det ligger till så att SJ har genomfört kontrollmätningar och funnit att vagnar haft högre axellast än tillåtet, dvs. att man överlastat vagnarna i förhållande till vad som gäller i dag på en hel del ställen. Spår och broar klarar inte det — det är risk för urspårning och skador på rälsen. Det är alltså inte fråga om att sänka den tillåtna axellasten utan bara att gällande bestämmelser skall följas. Beträffande den här bandelen är högsta tillåtna axellast mellan Mellerud och Dals Långed 20 ton, vilket är max. för tvåaxliga vagnar, och då får man köra 50 km per timme. Mellan Dals Långed och Bengtsfors måste man gå ned till 20 km per timme för att få ha 20 tons axellast, vilket är max. Mellan Bengtsfors och Arvika gäller däremot inte mer än 15-17 tons axellast. Där är det alltså en viss begränsning. Detta är, vill jag säga till Karl-Eric Norrby, vad som gäller i dag, och det har gällt hela tiden. Det föreligger alltså inga ändringar, utan det är bara fråga om att man måste bevaka att det inte blir rätt stora överlaster. Då riskerar man helt enkelt urspårningar och andra skador, som kan bli mycket allvarliga.
Herr talman! Min fråga kvarstår faktiskt efter den här redovisningen. Konsekvenserna av vad som gäller är ju att de här industrierna inte får lasta till full last, såsom det har gjorts tidigare. Man beräknar t.ex. att de merkostnader som uppstår på grund av dessa bestämmelser uppgår till ca en halv miljon kronor per år för de industrier som lastar i Koppom. Det här kommer givetvis att få konsekvenser för industriernas möjligheter att lasta på den berörda järnvägsdelen. Jag kan inte finna annat än att min fråga kvarstår, om inte statsrådet ändå måste se på detta och låta utreda möjliga åtgärder för att gå upp i axeltryck så att det blir möjligt för dessa industrier att lasta vagnarna fulla. Det gäller vagnar som i många fall går till Frankrike, och merkostnaden om man inte får lasta fullt blir flera tusen kronor. Detta tål inte dessa industrier, och jag vet inte vilka konsekvenserna i så fall kommer att bli för industrierna utefter den här bandelen.
Herr talman! Det är helt klart att detta inte är någon av våra bästa bandelar. Skulle man rusta upp den till vad som gäller för 20 tons axellast och 70 km i timmen totalt sett, vilket är standard för godståg, skulle det kosta ungefär 130 milj.kr. De pengarna har vi inte i dag. I själva verket är det så att om man använder tvåaxliga vagnar, vilket man inte alltid har gjort, kan man ha 20 tons axellast om man sätter ned farten på vissa sträckor — vi har inte mer än 20 tons axellast någonstans bortsett från malmbanan. Då måste det emellertid gå litet lugnare de här milen, men det 23 att säkerställa industriernas möjligheter till järnvägstransporter kan man kanske acceptera om godset skall så långt som till Frankrike. Det är inte fråga om någon ändring, Karl-Eric Norrby, utan reglerna är desamma som tidigare. Men förut har man kanske dels haft högre last, dels inte använt tvåaxliga vagnar, som ger litet större bärighet. Jag tror inte att vi behöver utreda detta. Det är ganska enkelt för dem som har vagnslaster och använder SJ att sätta sig ned tillsammans med SJ:s representanter och gå igenom vilken typ av vagnar de behöver och sedan se till att man inte överlastar dem, så att vi får skador på räls och annat.
Herr talman! Jag vill gärna vädja till kommunikationsministern att han uppmanar SJ att diskutera dessa frågor med transportörerna. Skulle man strikt följa bestämmelserna — jag är medveten om att det är samma bestämmelser som har gällt tidigare — kommer det att innebära så stora merkostnader för industriernas uttransport av virke att de inte klarar dem. Jag vädjar därför till statsrådet att han t.ex. ger dispens för en kortare tid, så att parterna i lugn och ro får diskutera frågan och försöka komma fram till en lösning. Jag anade kanske något av en sådan lösning i det svar som statsrådet senast gav.
Herr talman! Någon dispens törs jag av tekniska skäl inte ge. Däremot skall jag gärna skriva en rad till SJ-chefen och föreslå honom att han ber lokala intressenter för SJ att ta kontakt med företagen, så att man får en diskussion till stånd.
Herr talman! Då tror jag att jag har vunnit mycket med min fråga. Skrivelsen från SJ var så kategorisk att den fick till följd att järnvägsvagnar blev stående på rälsen. Kan vi få till stånd samtal om problemen har vi kommit ganska långt. Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan Sverige blev medlem i Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB, krävt att medlemskapet skall sägas upp. Jag tänker inte närmare redovisa de skäl som ligger bakom detta ställningstagande, utan hänvisar i stället till de motioner vi väckt alltsedan 1977 och de debatter som förts, också här i kammaren. Vi har, herr talman, tidigare inte varit ensamma i vår uppfattning att Sverige genom medlemskapet stöder reaktionära och folkfientliga regimer i Latinamerika. Regimerna i Chile och El Salvador är bara två exempel på de juntor som svenska folket genom medlemskapet tvingas stödja — helt i strid med vår uttalade målsättning om solidaritet med fattiga och förtryckta. Det sker också i strid med den breda opinion som solidariserar sig med den motståndskamp som förs mot de blodiga militärregimerna inte bara där utan också på andra håll i Latinamerika. Så sent som i december förra året beviljades juntan i El Salvador ett stort lån av banken. Lånet har bidragit till att juntan ännu kan fortsätta med det folkmord som nu pågår — ett folkmord som samtliga partier här i riksdagen utom moderata samlingspartiet fördömt. Utskottet hänvisar till att en kommitté är tillsatt för att utvärdera IDB:s lånepolitik och bedöma effekterna av medlemskapet och följderna av ett utträde. Och de tidigare kritiska rösterna, också socialdemokraternas, har därmed tystnat. Var finns i dag den tidigare så hårda oppositionen mot IDB? På vilket sätt kan denna kommitté ändra solklara fakta? Upprepade gånger har ju redovisats fakta om hur IDB driver en synnerligen reaktionär politik riktad mot de breda folklagren. Och exemplen har under de senaste åren blivit allt fler. Vem nekade t.ex. Manley på Jamaica lån när pengar så väl behövdes men medgav pengar omedelbart efter Seagas tillträde och därmed medvetet bidrog till att en av de få framstegsvänliga och progressiva regimerna i området störtades? Vad kommer denna kommitté att rekommendera? Att döma av den kompakta tystnad som nu finns om IDB och att döma av det mycket kortfattade utlåtandet över vår motion finns det all anledning till farhågor. Utskottet tar inte ens upp till diskussion vårt påpekande om den skönmålning som regeringen bestått oss med i budgetpropositionen och som förefaller Industriförbundet tiger nämligen inte. Man bedriver i dag en omfattande kampanj för att Sverige skall kvarstå som medlem i IDB. Man hävdar att Sverige skulle ha fått omfattande order genom medlemskapet — order i länder som Uruguay, Chile och Argentina. Med Industriförbundets egna ord under rubriken ”Svensk ”bad-will” ”: ”Dessa order gick till svensk industri tack vare Sveriges medlemskap i IDB. Ett utträde ur banken skulle självklart ge en direkt effekt i form av förlorade beställningar till IDB-projekt. Många stora exportföretag anser dock de indirekta effekterna ännu allvarligare. Det är nämligen ofrånkomligt att det i Latinamerika uppkommer negativa attityder till Sverige och svensk företagsamhet om vi som första land utträder ur utvecklingsbanken.” Kan det uttryckas mer cyniskt? Det är mycket tvivelaktigt att sysselsättningen skulle öka i Sverige genom dessa order. Sanningen torde i stället vara den att svenska företag flyttar ut — kapitalexporten är, som vi känner till väl, större i dag än någonsin. Man frågar sig: På vems bekostnad sker detta? Industriförbundet fruktar att gorillaregimerna skall ogilla Sverige. Det vore smakligare om de såg till vad arbetarna, fackföreningsrörelsen och de förtryckta grupperna — förtryckta av svenska företag — säger. Herr talman! Ingen socialdemokrat finns uppsatt på talarlistan och inte heller någon av de centerpartister som tidigare haft invändningar. Jag vill ändå främst till socialdemokraterna ställa frågan: Har ni frångått ert tidigare ställningstagande och beror detta i så fall på Brandtkommissionens positiva inställning till banken? Det vore ett svek. Därmed vill jag yrka bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Sven Andersson hänvisar till en fyllig redovisning i propositionen. Som jag sade tidigare är det snarast fråga om en skönmålning som kunde vara direkt hämtad från Industriförbundet eller Svenska arbetsgivareföreningen. Vidare hänvisar Sven Andersson till den sittande utredningen, men det är ett faktum att allt medan utredningen fortgår ökar förtrycket i El Salvador och i Chile. Jag vill återigen anknyta till frågan om lånet till E1 Salvador. Den var uppe till behandling i banken så sent som i december förra året. Man kände väl till situationen i El Salvador. Sverige tog inte ens ställning till frågan, samtidigt som man från de olika partierna påstår sig stödja de demokratiska krafterna. Det är för mig en motsägelse. Det är cyniskt att på det sättet bidra till förtrycket i Mellanoch Latinamerika.

Herr talman! Eva Hjelmström frågade om socialdemokraterna har ändrat uppfattning när det gäller IDB. Jag vill då hänvisa Eva Hjelmström till vad som står i vår motion 1206: ”Vi vill erinra om att socialdemokraterna motsatte sig svenskt inträde i banken. Den kritik vi har mot banken kvarstår, och vi beklagar att riksdagsmajoriteten engagerat vårt land ytterligare i banken genom att delta i den femte kapitalpåfyllnaden. Den statliga utredning som tillsattes i det sammanhanget väntas avge sitt betänkande under innevarande år. Vi får då anledning att återkomma till IDB-frågan i riksdagen.”
Herr talman! Jag tackar för det beskedet från Gertrud Sigurdsen. Det måste rimligen innebära att man i dag går emot förslaget om stöd till banken.

Herr talman! Kommunikationsdepartementets bilaga till årets budgetproposition är ett mycket tunt häfte. Jämfört med föregående års aktstycke är nu kommunikationsministerns bidrag reducerat med ca 50 96, om man ser till antalet sidor. Vill man vara elak kan man säga att detta väl svarar mot innehållet i budgeten, som ju på kommunikationsdepartementets område innebär mycket kraftiga nedskärningar. Men, herr talman, det är värre än så. Den form av presentation som valts i år gör det mycket svårt för riksdagens ledamöter att genomskåda kommunikationsministerns budgetförslag. Ytterst summariska, för att inte säga lapidariska, redovisningar görs av myndigheternas anslagsäskanden. Strykningar av tidigare anslag sker utan en rads motivering. I vissa fall har det skett genom att man bara tagit bort eller ändrat på sifferuppgifter i tabellredovisningen. Det är svårt att få en klar uppfattning om vad som är departementschefens tyckande, riksdagens tidigare uttalanden och myndigheternas äskanden. Den form av presentation som kommunikationsdepartementet har valt gäller inte bara budgetpropositionen utan även andra propositioner som kommunikationsdepartementet presenterat under senare tid. Jag tror inte att denna presentationsform är ett uttryck för vår kommunikationsministers brist på parlamentarisk erfarenhet — jag hade f. ö. gärna sett att han varit i kammaren just nu — utan en medveten politisk åtgärd i syfte att dölja för riksdag och allmänhet vad man kortsiktigt och långsiktigt vill åstadkomma. Jag kräver därför — och jag vet, herr talman, att jag i denna fråga talar för ett enigt utskott — att man återgår till tidigare års praxis och ger en fullödig presentation och bakgrundsbeskrivning i kommunikationsdepartementets budgetbilaga och i de propositioner som man avser att lämna till riksdagen i framtiden. Herr talman! Efter denna mer formella inledning skall jag gå över till att tala om kommunikationsdepartementets förslag när det gäller vägbudgeten. Jag skall börja med att citera en del tidningsrubriker. ”Vettlösa vägbesparingar. 130 000 plogningstimmar skärs bort. Sandning bara i kurvor och vägkors.

Någon tidning kallade kommunikationsministerns förslag när det gällde väganslaget för ”Mordet på vägarna” på grund av de stora nedskärningarna på vägsidan i budgetpropositionen. Regeringen har prutat mer än en miljard på den programnivå som anbefalldes i 1979 års trafikpolitiska beslut och 640 miljoner på de besparingsalternativ som vägverket fått i uppdrag av regeringen att räkna fram. Genom dessa prutningar drabbas särskilt glesbygden hårt. Det kommer att medföra konsekvenser också för industrins transportbehov och för kollektivtrafiken. Trafikutskottet träffar, herr talman, varje år representanter för vägområdet. Vi har gjort så i år också. Det var en rent förödande kritik som man från näringslivets sida riktade mot kommunikationsdepartementets förslag. Man gav uttryck för förvåning över att en moderat kommunikationsminister inte har klart för sig att väginvesteringar och vägunderhåll är en viktig förutsättning för att näringslivet skall fungera inte minst i vår glesbygd. Får jag bara erinra om skogstransporternas betydelse. Vill man, herr talman, vara riktigt drastisk kan man befara att ”mordet på vägarna” i vissa fall även kan bli realiteter. Vägverket tvingas nämligen genom prutningarna att senarelägga en lång rad projekt — även vitala säkerhetsåtgärder. Den positiva utveckling mot färre skador i vägtrafiken som uppnåtts kan komma att brytas. Till följd av prutningarna på vägsidan befarar man 400 fler trafikolyckor fram till 1985 och kanske mer än 1 800 fram till 1988. När det gäller vägarna borde man göra någonting helt annat än den borgerliga regeringen gör — satsa offensivt. Bygga vägar är, som också många har framhållit, ett bra sätt att dra i gång ett land i lågkonjunktur. Offensiv måste även bli ett lösenord i krisstämningarnas Sverige — inte låt-gå, inte passivitet. I stället för att förstöra den offentliga sektorn måste regeringen i än högre grad låta den få vara motorn i ekonomin. Vi måste satsa på industrin. Vi har att med all kraft bekämpa inflationen. Över huvud taget måste vi åstadkomma en förnyelse av den ekonomiska politiken för att kunna återställa landets ekonomiska styrka och stabilitet med full sysselsättning och rättvis fördelning. Men för det, herr talman, krävs det en regering! Jag skall efter den här inledningen något kommentera trafikutskottets betänkande nr 16, som behandlar kommunikationsdepartementets förslag om anslag till vägväsendet m.m. Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 innebar att vägverket fick en grund att stå på för planeringen av den framtida väghållningen. Vägverkets planer för investeringar och drift har också byggts upp med riksdagens trafikpolitiska beslut som grund, vilket innebär att flerårsoch fördelningsplanerna skall genomföras och att driftverksamheten skall utföras till sådan nivå att vägnätet skall kunna behållas i nuvarande skick och så att det inte är någon risk för kapitalförstöring. Om man ser till vägbudgeten har emellertid regeringen, som jag redan sagt, nu dragit ner den med mer än 1 miljard av den programnivå som anbefalldes av en enig riksdag i anslutning till 1979 års trafikpolitiska beslut och med 640 miljoner på vägverkets besparingsalternativ. En mängd planerade byggen måste skjutas på framtiden, samtidigt som en accelererande kapitalförstöring sker av vägnätet och servicenivån. Det är mot den bakgrunden som vi på socialdemokratisk sida i reservationen 1 markerat att vi inte vill vara med om den här långsiktiga nedskärningen av driftsanslaget på vägverkets område. Vi anser att innan riksdagen binder sig för en sådan långsiktig neddragning av väganslagen måste den ge vägverket tillfälle att redovisa på vilket sätt detta skulle påverka gällande flerårsplaner och vilka effekter det skulle få på sysselsättning och trafiksäkerhet i olika delar av landet. Vid en sådan revidering av flerårsplanerna bör man särskilt beakta kollektivtrafikens behov, och vägverkets driftsoch underhållsverksamhet bör få erforderliga resurser. Enligt vår mening, och enligt den mening som riksdagen var totalt överens om 1979, måste inriktningen på anslagsgivningen till vägväsendet vara att upprätthålla den nuvarande servicestandarden och vidmakthålla det i vägarna nedlagda kapitalet.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 De kraftiga reduceringarna på driftsanslaget leder till att våra vägar kommer att successivt förstöras. Vi tvingas konstatera att vägverket då inte kan behålla sin driftspersonal. Man räknar där med att under en femårsperiod tvingas friställa 2 000 personer — detta i en situation då vi redan har det besvärligt på arbetsmarknaden. Vi vet att på driftssidan 50-60 vägstationer i landet delvis på grund av bristande resurser måste läggas ner, vilket får till följd att driftsunderhåll, vinterhållning osv. eftersätts, framför allt inom glesbygdsområdena, där vi har den minsta trafiken. Det här kan vi inte vara med om. Vi tycker inte, herr talman, att det är något sparande att låta ett befintligt kapital förstöras; det kommer då, som räven sade om rönnbären, mycket, mycket surt efter. Vi skjuter kostnaderna framför oss och medverkar till att de accelererar. I besparingspropositionen i höstas föreslog kommunikationsministern att man skulle spara genom att göra inskränkningar i servicen vid våra färjor genom att stänga färjelägen nattetid och glesa ut turerna. Den här typen av besparingar vill vi inte vara med om. Men vi tycker att det är viktigt och vettigt att man vidtar alla åtgärder som kan vidtas för att spara på driftskostnaderna. Därför föreslår vi i stället att man skall bygga broar. Det finns ett flertal ställen i det här landet där man genom att ersätta en färjeförbindelse med en bro får en räntabilitet på det nedlagda kapitalet som innebär att bron är betald på fyra å fem år. Vi har därför i reservation 4 följt upp våra krav från december månad och föreslagit att det skall satsas 50 milj.kr. på att ersätta färjelägen med broar. Vi gör därmed en långsiktig besparing. Vårt förslag innebär dessutom att glesbygdens och skärgårdens folk inte får en försämrad service, något som den borgerliga majoriteten vill, utan en förbättrad service. Nu föreslår visserligen kommunikationsministern att man skall göra någonting på detta område, men han anvisar inga medel. Han säger att vägverket får ta 25 milj.kr. av sitt driftanslag att användas för investeringar i broar. Det är ju horribelt. Därigenom får man ju än mindre pengar till driftsunderhållet. Genom vårt förslag om ytterligare 50 milj.kr. frigör vi på detta område ytterligare 25 milj.kr. på driftsidan. Olle Östrand kommer senare i debatten att närmare presentera våra förslag till brobyggnader. Jag sade inledningsvis att det är svårt att få en uppfattning om vilken kommunikationsministerns avsikt egentligen är med den lapidariska redovisning som presenterats i kommunikationsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Ett exempel på detta är att man i en tabell bara stryker 30 milj.kr. som vägverket äskat för tunnelbaneutbyggnad. Icke med en rad motiveras denna strykning med 30 milj.kr. Men i realiteten innebär detta att kommunikationsministern ingriper i Stockholms kommunalpolitikers och landstingspolitikers prioriteringar på vägområdet. Det står i bjärt kontrast till och i strid mot de regler som väglagen föreskriver. Ett enigt utskott har här sagt ifrån att på det sättet får kommunikationsministern inte göra. Ett enigt utskott förutsätter också att medel för utbyggnad av bl.a. tunnelbanan till Täby skall finnas. Men tyvärr vill den borgerliga majoriteten inte dra konsekvenserna av detta sitt ställningstagande genom att anvisa de 30 milj.kr. som kommunikationsministern utan en enda rads motivering stryker. Socialdemokraterna vill se till att vi gör satsningar på kollektivtrafiken och att man inte gör denna typ av prutningar när det gäller tunnelbaneutbyggnaden. Men vi vill också anvisa medel. Därför har vi i reservation 5 föreslagit att 30 milj.kr. skall anslås, motsvarande det belopp som vägverket äskat. Jag ber att få hälsa kommunikationsministern välkommen in i kammaren när vi diskuterar detta mycket angelägna område. Trafikutskottet har tidigare ansett det vara väldigt väsentligt att man satsar på cykelvägar, inte minst ur energisynpunkt. Därför har utskottet tidigare varit enigt om att prioritera detta område. I år vill kommunikationsministern nagga det här anslaget i kanten. Vi vill från socialdemokraternas sida inte vara med om det. Vi anser att de 20 milj.kr. som vi tidigare haft bör få finnas kvar enbart för utbyggnad av våra cykelvägar. Detta har vi utvecklat närmare i reservation 6, som jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Det är väldigt populärt hos politiker från alla partier att tala om kollektivtrafiken och dess betydelse. Man talar gärna — och många gånger tycker jag att man överdriver — om de negativa sidor som bilismen har. Men kollektivtrafiken i det här landet blir inte bättre om man bara talar om den och inte vidtar åtgärder, anvisar erforderliga medel för kollektivtrafikens utbyggnad. Tyvärr tvingas jag konstatera att vår nuvarande kommunikationsminister har ett ljumt intresse för utbyggnaden av kollektivtrafiken. Vi har från socialdemokratisk sida tagit upp de här frågorna. Vi fullföljer riksdagsmajoritetens intentioner från det trafikpolitiska beslutet 1979, då en stor majoritet — det var samtliga partier utom folkpartiet — ställde sig bakom förslaget från kollektivtrafikutredningen, KOLT, och krävde att det skulle realiseras. Men vi tvingas nu konstatera att vi i år, liksom föregående år, är ensamma från socialdemokraternas sida om att hålla fast vid det beslut som fastställts att gälla från den 1 juni 1979, då riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken lades fast. Vi har inte fått något förslag i årets budgetproposition, trots att vi efterlyst ett sådant, till bidrag för den kollektiva tätortstrafiken. Vi kräver från socialdemokratisk sida att få ett förslag, och vi säger i reservation 7 att redan i nästkommande års budgetproposition bör ett sådant förslag redovisas. Jag yrkar bifall till reservation 7. Utbyggnaden av kollektivtrafiken kräver omfattande investeringar. Det gäller kanske framför allt våra stora tätorter, som behöver investera i rullande materiel — i bussar och spårvagnar, i tunnelbanor. Läget på kreditmarknaden är ytterst bekymmersamt, och det är svårt för kommunerna att komma ut på lånemarknaden och skaffa de investeringsmedel som erfordras för utbyggnad av kollektivtrafiken. Därför kräver vi i reservation 8 att det skall ske en prioritering av kollektivtrafikinvesteringarna på lånemarknaden, och vi yrkar att detta skall ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation 8. Slutligen har vi avgivit reservation 9, som också handlar om kollektivtrafiken. Vi menar att det måste anvisas medel. Som följd av 1979 års trafikpolitiska beslut fick vi en kollektivtrafikberedning, som sysslar med dessa frågor. Men kollektivtrafikberedningen är fullständigt avlövad — den har knappt ett öre till sitt förfogande.

Herr talman! Slutligen vill jag säga att som en följd av de mycket kraftiga nedskärningarna — kommunikationsministern kommer naturligtvis att kalla det för besparingar — har en rad angelägna vägprojekt fått skjutas på framtiden. Ett antal motioner om olika enskilda vägobjekt har väckts till årets riksmöte. Trafikutskottet och riksdagen har en princip att inte gå in och fatta beslut i enskilda vägobjekt. Jag tycker att det är en riktig princip. Det är inte vi här i riksdagen som skall prioritera och avgöra om man skall bygga väg 31 eller väg 42 eller bygga en väg här eller där.

Ett exempel på vad som behövs är investeringar på vägområdet i Värmland. Det finns också behov av förbättringar och utbyggnad av vägarna i Skåne. Riksväg 31 i Småland är ett annat exempel. Många av dessa angelägna vägobjekt skulle kunna åtgärdas, om man följde upp 1979 års trafikbeslut och anvisade medel i enlighet med riksdagens intentioner. Vi socialdemokrater menar att man i det läge som nu uppstått bör vidta alla åtgärder som man kan vidta för att med arbetsmarknadspolitiska medel försöka ta itu med dessa mycket angelägna vägprojekt. Vi har i dag, herr talman, utomordentligt stora sysselsättningssvårigheter i stora delar av landet. Ett typexempel är förhållandena i Värmland. Vi har också bekymmer i Skåne. Då menar vi socialdemokrater att de föreslagna vägobjekten bör komma till stånd. Men det verkar vara totalstopp när det gäller att få medel överförda från arbetsmarknadspolitikens område till vägområdet. Under tidigare år har anvisats 300-500 milj.kr. per år från AMS till angelägna vägobjekt. Men nu verkar det, som sagt, vara totalstopp. Tidigare om åren har vi trätt om detta, och vi har ansett att en del av AMS-medlen skulle överföras från AMS till vägverket. Det är inte lönt att nu upprepa det kravet, eftersom det inte kommer några AMS-pengar. Vägverket har en projektkatalog med angelägna vägobjekt, som kan sättas i gång med mycket kort varsel, till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Det är viktiga och angelägna byggnadsobjekt. De beräknas ge sysselsättning åt 7 000-8 000 människor under ett år.

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot Kurt Hugosson eller bemöta hans inlägg — det kommer andra att göra. Jag skall bara konstatera att det är väldigt bra och nödvändigt med väginvesteringar, brobyggnader och annat — bara vi hade pengar. Vi har stora behov av vägbyggen i Värmland. Vi har dessutom stor arbetslöshet där. Min förhoppning är ändå att vi skall klara av det problemet på annat sätt än genom den här delen av budgeten. Åtgärder behövs. I mitt anförande kommer jag huvudsakligen att uppehålla mig vid reservation 2 i trafikutskottets betänkande 16. Det kan finnas skäl att närmare studera hur vägnätet är indelat och hur väganslaget fördelas.

Härutöver finns ca 23 000 mil enskilda vägar och skogsbilvägar, som inte har statsbidrag. Av de sammanlagt 7 500 mil som är sekundära och tertiära länsvägar utgjorde nära 4 000 mil grusvägar. Den bilden skall vi ha i minnet när vi diskuterar vägbyggande och vägfrågor. Ser vi på hur anslaget fördelades finner vi att statsvägarna av anslaget 1979 disponerade 4 069 milj.kr. Det gör 417 000 kr. mil. Till de enskilda vägarna med statsbidrag gick 207 milj.kr., och det gör 30 000 kr./vägmil. Det är stora pengar det rör sig om, och ändå skulle vi naturligtvis önska mer. Men från centerpartiets sida väntar vi oss ett oförändrat eller kansket.o.m. något minskat trafikarbete på riksvägnätet och på de största länsvägarna, eftersom det rimligen är på dessa stråk som järnvägen kan överta en betydande del av trafikarbetet, nu när järnvägens resurser förstärks, taxorna i många fall sänks i reala termer och drivmedelskostnaderna samtidigt stiger avsevärt. Främst torde dessa åtgärder påverka turistoch fritids/nöjesbilismen, men när SJ nu även satsar på förbättrad godshantering m.m. bör detta komma att påverka volymen av långtradartrafik på längre sträckor. I glesbygden, som främst betjänas av de sekundära och tertiära länsvägarna samt det enskilda vägnätet men endast i ringa mån av järnvägarna, tror vi däremot inte att vägtrafikarbetet kommer att minska, utan man torde snarare kunna förvänta sig en svag ökning, under förutsättning att vi med hjälp av regionalpolitiken lyckas bibehålla och helst öka sysselsättningen där. Det är också på glesbygdsnätet som våra dagliga livsmedelstransporter liksom skogstransporterna måste ta sig fram. Även skolbarnstransporterna svarar här för ett betydande trafikarbete. Då utvecklingen på virkestransportsidan gått mot ökade transporter med lastbil och mot allt större och tyngre ekipage har glesbygdsvägnätet ofta blivit en flaskhals, som i hög grad fördyrar transporterna. För skogsnäringens och skogsindustrins utveckling och lönsamhet är ett förbättrat glesbygdsvägnät av stort värde. Mot denna bakgrund finner vi att en upprustning/beläggning av grusvägarna måste prioriteras i ett läge när de totala väganslagen av statsfinansiella skäl måste hållas nere. Man måste då främst satsa på godtagbar framkomlighet på hela vägnätet och mindre på ökad komfort på de trafikstarka vägarna. Trafikregleringar i form av hastighetsbegränsningar o.d. på sistnämnda vägar bör kunna ytterligare begränsa trafikolyckorna, även om trafikstandarden i övrigt inte höjs mer påtagligt. Av vägverkets anslagsframställning framgår även, att ”trots att mer än dubbelt så mycket ordinarie byggnadsmedel avdelas till riksvägar som till länsvägar i den nu gällande flerårsplanen blir den totala satsningen på länsvägar större än på riksvägar”. Detta kan synas positivt, men eftersom vägverkets slutsats baseras på en ganska optimistisk bedömning av hur mycket AMS-medel och andra konjunkturpolitiska medel man kommer att få under den aktuella tidsperioden, finner vi situationen föga betryggande när det gäller att säkra en erforderlig satsning på glesbygdsvägnätet. Då vi i nuvarande statsfinansiella läge inte finner det rimligt att begära en ökning av vägbyggnadsanslagen, måste en ökad satsning på glesbygdsvägnätet åstadkommas huvudsakligen genom en omprioritering inom de nu anvisade budgetramarna. Detta bör också vara möjligt, eftersom vi från ett flertal län underrättats om att man där anser att man utan olägenhet skulle kunna dra ned på satsningarna på riksvägnätet, samtidigt som man anser sig behöva satsa mer på att upprusta och belägga glesbygdsvägar. Men detta har man med nuvarande regler inte haft möjlighet till. Enligt centerns mening är det viktigt och betydelsefullt för att uppnå en riktig avvägning av satsningarna på olika vägtyper att man får en så decentraliserad bedömning av dessa frågor som möjligt. Genom de nu tillämpade förfaringssätten för att fördela väganslagen anser vi att denna målsättning uppnåtts när det gäller att fördela den del av väganslagen som vägverket avsätter för länsvägnätet, även om det nog kan finnas viss anledning att även ifrågasätta fördelningen länen emellan. Men vi tror att inom länen nuvarande förfaringssätt är godtagbart från decentralistisk synpunkt. Vägverket bör dock öka medelstilldelningen till de län som har högst andel grusvägar, på bekostnad av de län som har högst andel asfalterade glesbygdsvägar. Men än viktigare anser vi det vara att länsstyrelsen efter samråd med länsvägsnämnden får en möjlighet att även överföra medel från riksvägsprojekt till länsvägsupprustning när den finner detta från länets synpunkt angelägnast. Härmed skulle man åstadkomma en ökad decentralisering när det gäller att bestämma hur de knappa väganslagen skall disponeras. I ett inledningsskede bör denna rätt kanske inskränkas till att avse exempelvis högst 25 96 av det riksvägsanslag som tilldelats det aktuella länet samt gälla projekt som inte går över länsgränserna. Men redan med denna begränsade möjlighet för länsstyrelsen tror vi att man på vissa håll i landet skulle kunna åstadkomma en icke oväsentlig upprustning eller beläggning av länsvägarna i glesbygden, något som vi av angivna skäl finner ytterst angeläget. Tyvärr måste jag notera att det inte gått att få stöd från övriga partiers sida när det gäller denna för glesbygdsvägarna viktiga ändring. Jag noterar med tillfredsställelse att ledaren i årets första nummer av Svenska Vägföreningens Tidskrift sluter upp bakom dessa tankar. I ledaren kan man läsa följande i direkt citat: ”Inför 1980-talet tonar frågan om tillgängligheten fram som en minst lika betydelsefull effekt av trafikoch vägpolitiken. Det är framför allt angeläget att planera vägnätet så att tillgängligheten för näringslivets transporter inte försämras utan helst ökas. De senaste årens utveckling är från detta perspektiv oroande. Så hart.ex. antalet avstängda vägar under tjällossningsperioderna ökat till förfång för bl.a. den för landets export mycket viktiga skogsindustrin. Vad gäller de areala näringarna så har en icke oväsentlig uppmärksamhet under senare år riktats mot dessa näringsgrenars transportförsörjning vilket är glädjande.” I ett kärvt ekonomiskt klimat måste man göra det bästa av pengarna. Då den svagaste vägdelen bestämmer lassens storlek måste detta noga beaktas. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk — det måste vi komma ihåg. Det vi företar oss måste vara ekonomiskt försvarbart. Det är inte bara fråga om pengar — det är också en fråga om personal. Det är med stor tillfredsställelse jag påminner mig trafikutskottets betänkande som sedan blev riksdagens beslut i december 1980. Jag ber att få citera utskottets uttalande: ”Utskottet vill med anledning härav framhålla att vid den fortsatta prövningen bör tillses att vägstationerna får en i möjligaste mån lämplig lokalisering för att klara grusvägsservicen. För att klara dagliga livsmedelsoch skogstransporter, skolskjutsar etc. framstår det som mycket angeläget att trygga en godtagbar grusvägsstandard året runt. Beträffande vinterväghållningen i tätorter får då möjligheten prövas att i ökad utsträckning utnyttja entreprenörer.” Det är viktigt att detta uttalande beaktas av vägverket. Det finns anledning att reagera mot vissa uttalanden i pressen från företrädare för vägverket, där man hävdat att 1979 års trafikpolitiska beslut skulle innebära att trafiksäkerhetsåtgärder skulle prioriteras före framkomlighet på glesbygdsvägnätet. Enligt vår mening jämställer såväl statsrådet som utskottet behoven av satsningar på trafiksäkerhet och på glesbygdsvägar. Utskottet instämmer t.ex. i statsrådets uppfattning att planeringen måste inriktas på ökade insatser på dessa vägar ”för att förbättra näringslivets transportförutsättningar och för att öka tillgängligheten till arbete, service m.m. för glesbygdsbefolkningen”. Utskottet har f. ö. i det betänkande vi i dag behandlar understrukit denna målsättning. Herr talman! Med hänvisning till vad som anförts ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 vid trafikutskottets betänkande nr 16. Avslutningsvis måste jag beklaga att det förekommit totalt felaktiga pressuppgifter angående en utbyggnad av tunnelbanan till Täby eller en satsning på Roslagsbanan. Centerns uppfattning är att i stället för en utbyggnad av tunnelbanan till Täby bör Roslagsbanan bibehållas och rustas upp. Detta har vi från centerhåll understrukit i vårt särskilda yttrande som fogats till utskottets betänkande. Några 30 milj.kr. för tunnelbanebygge har inte föreslagits av utskottet.

Herr talman! Vännen Bertil Jonasson började sitt inlägg med att säga att allt det Kurt Hugosson har sagt om satsningar på vägbyggnader och drift och underhåll av vägar är riktigt — tyvärr är det bara så att vi inte har några pengar, och därför kan vi inte genomföra det. Det är där vi i grunden skiljer oss åt. Vi är helt på det klara med att Sverige kämpar med ett besvärande ekonomiskt läge, men för att man skall komma ur detta besvärliga ekonomiska läge krävs det offensiva satsningar. I den situation där landet nu befinner sig måste det satsas på framtiden, och då är bl.a. vägoch brobyggande väldigt viktiga delar. Nya och bättre vägar sänker transportkostnaderna för näringslivet och för den enskilde trafikanten. Vägar som ger alla en bättre trafiksäkerhet höjer den kollektiva trafikstandarden och minskar trafikens miljöstörningar. Broar förbättrar trafiksituationen och ger god ekonomi. Väghållningen är, Bertil Jonasson, en producerande verksamhet som man iettsådant här konjunkturläge bör satsa på. Att bygga vägar lämpar sig också i områden där arbetsmarknadsläget är besvärligt och ger god sysselsättning åt en rad olika företag, bl.a. i glesbygd — åkerier, maskinfirmor, småindustrier OSV. Det är alltså där vi skiljer oss åt. Jag skall inte närmare kommentera centerpartiets reservation om omprioritering av väganslagen, men låt mig säga att om centerpartiets representanter stöder socialdemokraternas reservationer 3 och 4 riskerar vi inte att få den försämring av grusvägsunderhållet som Bertil Jonasson är så orolig för. Jag delar hans uppfattning att det är väsentligt att satsa på det sekundära och tertiära vägnätet, bl.a. för att tillgodose näringslivets behov i glesbygden.

Herr talman! Jag håller med Kurt Hugosson om att vägbyggandet är en starkt producerande faktor, som vi skall satsa på så långt det går. Men när det är ont om pengar är det ont om pengar, och då får man prioritera; det måste man också göra privat, i en familj osv. Har man möjligheter och vilja att satsa, var skall man då göra det? Jo, då skall man satsa där det finns arbetslöshet, där det största behovet föreligger och där pengarna gör mest nytta. Det är just i glesbygderna, och det är av den anledningen jag höll mitt anförande och beklagade att de andra partierna icke har stött oss.
Herr talman! Självfallet måste det här landet spara, vi är fullständigt överens om det. Men vad diskussionen gäller är vilka objekt som är lämpliga för besparing. Jag hävdar i motsats till Bertil Jonasson att det är en dålig form av besparing att inskränka vägbyggande och driftunderhåll av våra vägar, eftersom det är offensiva satsningar som ger sysselsättning, sätter i gång hjulen osv. Bertil Jonasson sade i sitt första anförande att Värmlands sysselsättningsproblem får vi klara på annat sätt än genom att öka vägbyggandet. Tala om för värmlänningarna hur Bertil Jonasson skall klara Värmlands problem! Vi menar att när man inte har upprätthållit den anslagstilldelning som Bertil Jonasson och jag var överens om 1979 får vi se till att, i den mycket bekymmersamma situation som Värmland befinner sig i, ta fram erforderliga medel för att sätta i gång vägbyggen och öka driftunderhållet i Värmland och därmed bl.a. tillgodose de angelägna behov som Bertil Jonasson har talat så varmt för. Tala om för kammarens ledamöter hur Bertil Jonasson skall lösa de här sysselsättningsproblemen, om han inte är överens med mig om att vi måste plocka fram arbetsmarknadspolitiska medel för att bl.a. öka satsningen på vägbyggnadssidan i Värmland!
Herr talman! En del har mycket pengar, en del har mindre pengar. Det var en gång en flicka som sade att om mamma ville ge henne en femöring skulle den räcka till allt. Det är också det resonemang som vi får höra här undan för undan föras av socialdemokraterna. Man använder samma pengar många gånger. Har vi inte räknat fel, så är det väl minst 100 milj.kr. som socialdemokraterna begär mer än utskottsmajoriteten i bara detta betänkande. Kurt Hugosson får lov att bestämma sig för hur han skall ha det. Skall vi spara måste det bli ett sparande över lag; det är inte mycket annat att göra. Kommer vi sedan till de värmländska förhållandena, tror jag att det, även om vi slår på en summa totalt, är väldigt svårt att få den högre procentuella andel med av den summan som man egentligen behöver i ett så utsatt läge som det som Värmland f. n. befinner sig i. Då måste vi gå andra vägar för att få loss medel, nämligen via regeringen. Det har lyckats tidigare, och vi hoppas att det skall lyckas även i fortsättningen. Det är den väg som vi tror ger bästa resultatet.

Herr talman! Jag får lov att ge herr Jonasson rätt. När man hörde herr Hugosson hålla sitt anförande, så fick man en känsla av att vi med anledning av propositionen och vad utskottet har föreslagit skulle få änkor och faderlösa i detta land. Socialdemokratin däremot var enligt herr Hugosson beredd att med dynamiska grepp och en frikostig hand satsa oerhörda pengar. Jag har adderat och kommit fram till att den socialdemokratiska reservationen omfattar ett anslag som är 120 milj.kr. större än det: majoriteten föreslår. Det är alltså dessa 120 milj.kr. som är skillnaden mellan oändlig arbetslöshet, katastrof, nedrustning, elände, ointresse för kollektivtrafiken m.m. och en dynamisk utveckling med en mängd åtgärder. Anslaget till vägverket är 4 miljarder 722 miljoner, herr Hugosson, och dessa 120 milj.kr. mer skulle alltså räcka till allt vad socialdemokraterna föreslår. Jag kan hålla med herr Hugosson om att vi får klara arbetsmarknadsfrågornai Värmland på annat sätt. I olika delar av landet betalas det varje år ut arbetsmarknadsanslag när så behövs och läget blir akut. Det skulle förvåna mig om inte det blir fallet också i år. Herr Hugosson säger att den socialdemokratiska politiken är offensiv och riktig, och ni lägger alltså ett förslag som är 120 milj.kr. större än utskottsmajoritetens. Såvitt jag förstår går ni för första gången in på enskilda broar och vägobjekt, vilket man normalt inte gör, men ni tycker väl att det är politiskt lämpligt. Nere i Bohuslän halkade ni litet fel, för där vill inte befolkningen ha någon bro. Man blev litet irriterad på er, och där gjorde ni alltså ingen politisk vinst. Annars har ni i huvudsak gjort en riktig politisk bedömning när ni litet här och var har valt ut enskilda objekt för att få politiska pluspoäng ute i landet. Det är inte obegåvat, utan en ganska skickligt förd politik, även om ni hade litet otur i Bohuslän. Denna er nya modell är nog intressant, men vi kommer att svara upp mot den och göra ett motdrag. Vi kommer att undersöka var i landet det är mest offensivt, ekonomiskt och riktigt att satsa. Det skall vi göra tillsammans med ledamöterna i trafikutskottet. Säkerligen kommer vi att föreslå ett belopp som motsvarar eller överstiger era 120 milj.kr. för offensiva satsningar på orter där sådana av arbetsmarknadspolitiska skäl behövs och där satsningarna är räntabla. Ett sådant förslag kommer. Beträffande arbetsmarknadspolitiken i stort är min långsiktiga bedömning att det kanske vore riktigare att man i stället för att successivt minska vägverkets resurser skulle undersöka hur mycket pengar som regelmässigt genom åren har gått till vägbyggen i form av arbetsmarknadsmedel. Man skulle kanske komma fram till att det vore rimligare att en del av dessa medel redan från början tillfördes vägverket. Därmed skulle vi kanske få behålla en bra vägverksapparat i stället för den ryckighet som det lätt kan bli fråga om. På den punkten tror jag att det i och för sig råder ganska stor enighet över partigränserna. Därför ser jag positivt på möjligheterna att på längre sikt kanske komma fram till en sådan tingens ordning. De våldsamma skillnaderna mellan socialdemokraterna och utskottsmajoriteten består nog, herr talman, mer av retorik än av kontanter. Jag tror också att det skulle vara klokare att avvakta under året och undersöka var satsningar bör göras. Så några ord om tunnelbanefrågan här i regionen. Socialdemokraterna föreslår en satsning på 30 milj.kr. När vi skrev propositionen var min bedömning den att det, oberoende av vilka beslut som togs, inte skulle behövas några medel för tunnelbanebyggande. Det visar sig nu att 10 å 15 milj.kr. är vad som möjligen kan komma att behövas. Dessa medel har i så fall vägverket befogenhet att anslå. Tövrigt delar jag herr Jonassons uppfattning att man i ett läge då det är ont om pengar — och det är ju fallet nu — och då dessutom arbetslöshetsproblemen inte är särskilt stora i den här regionen, inte skall bygga en tunnelbana, som är ett dyrare alternativ än att behålla Roslagsbanan. En överväldigande majoritet av befolkningen vill ju också behålla Roslagsbanan. Men den intellektuella ekvilibristiken hör väl huvudsakligen hemma i Stockholms läns landsting, där det gamla garnisonssjukhusets salar får lyssna till klokskapen i det budskapet.

Herr talman! Kommunikationsministern är en skicklig debattör. Han menar att det är fråga om retorik när man säger att de ytterligare 120 miljonerna från socialdemokraterna utgör en dynamisk satsning som löser alla problem. Det är naturligtvis att göra det litet väl enkelt för sig. Sanningen är ju den att förra årets budget och innevarande års budget på intet sätt stämmer överens med riksdagsbeslutet från 1979. Vi krävde då en högre ambitionsnivå för att klara vägunderhållet. Vi har en pågående, accelererande förstöring av vårt nuvarande vägkapital. Förra året var kommunikationsministern och jag överens om att det inte är bra och att vi även i ekonomiskt besvärliga lägen skall se till att bevara det kapital vi har. Det har kommunikationsministern glömt i dag. Självfallet löser vi inte alla problem med de 120 miljonerna. Men kommunikationsministern har kanske inte uppfattat att jag här i debatten frågat varför det är totalstopp när det gäller medel till vägbyggande från arbetsmarknadsstyrelsen. Tidigare har varje år 300-500 miljoner levererats över från AMS till vägverket. Vi har från socialdemokratisk sida sagt att det inte är bra att en så stor andel av den ordinarie vägbyggnadsbudgeten går via AMS. Vi har krävt att en del av dessa pengar skall föras över till vägverket. I år finns det inga pengar att föra över. Då kommer kommunikationsministern och säger: Det vill jag gärna göra. Regeringen tycker att vi är politiskt skickliga när vi tar fram angelägna broprojekt. Men varför gör vi det? Jo, därför att dessa brobyggen innebär ett sparande. Investeringarna betalar sig på fyra till fem år. Då säger regeringen: Vi skall komma med bättre förslag och öka satsningarna. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Det är det som jag har talat för i hela mitt inledningsanförande. Kan kommunikationsministern plocka fram medel för dessa angelägna satsningar, skall jag vara den förste att gratulera och tacka kommunikationsministern. Avslutningsvis vill jag säga bara några ord om tunnelbanebygget. Kommunikationsministern var inte här när debatten inleddes. Jag sade då att det är en summarisk, lapidarisk redovisning som vi har fått i årets budgetproposition. Det är utomordentligt svårt att över huvud taget se vad kommunikationsministern föreslår. Det är en sammanblandning av kommunikationsministerns tyckanden, riksdagens tidigare beslut och myndigheternas anslagsäskanden. Med ett pennstreck men utan en kommentar tar kommunikationsministern bort 30 miljoner i en tabell som avser tunnelbanebyggande. Då ingriper kommunikationsministern i den beslutsprocess som vi har fastställt i denna riksdag och i väglagen. Det är de lokala och regionala myndigheterna som skall prioritera hur pengarna skall användas. Kommunikationsministern gör genom ett enkelt penndrag — utan en rak motivering — ett ingrepp i Stockholmspolitikernas beslutsprocess. Det reagerar vi mot.

Herr talman! När det gäller tunnelbanan till Täby är det vägverket och ingen annan som avgör den frågan. Jag har i det sammanhanget ingen annan uppfattning än Kurt Hugosson. Jag sade också tidigare att vi när vi skrev propositionen gjorde den bedömningen att vare sig vi anslog medel eller inte skulle det inte hinna gå åt några pengar under det budgetår vi nu behandlar. Det har visat sig att det var fel och att det möjligen kan bli fråga om 10 eller 15 miljoner. Men det är ändå vägverket som fattar besluten. Det är vi nog överens om. Det är riktigt att jag gjorde ett försök att i propositionen skära ned textmassan litet grand. Jag menar att den som har ett speciellt intresse kan läsa i petita om bl.a. myndigheternas olika motiveringar. Vi skall enligt min mening inte behöva trycka allting flera gånger. Men om det är ett starkt önskemål från riksdagens ledamöter, skall jag se till att jag ökar på propositionen med ytterligare ett hundratal sidor nästa år. Jag gjorde i år ett försök till förenkling. Jag ville göra sammanställningen läsbar inte bara för utskottet och riksdagens ledamöter utan också för den allmänhet som kan ha intresse av att ta del av dessa handlingar. Men om riksdagens ledamöter vill ha propositionerna på det gamla sättet, skall jag självfallet se till att bl.a. myndigheternas motiveringar förs in. Det behöver vi inte vara oense om, herr Hugosson. Det kan däremot finnas skäl att vara oense om annat. Problemet är dock att vi i dag inte är så oeniga som man, att döma av debattnivån, skulle kunna tro. Ta t.ex. de 120 miljonerna! 30 av dessa är avsatta för tunnelbanan till Täby. Då är det 90 miljoner kvar. Jag håller med herr Hugosson om att det är räntabelt med många av de här broarna. Det är riktiga investeringar — de ger jobb och bättre kommunikationer och är räntabla investeringar. Jag vet inte hur jag skall bära mig åt här, för vi har samma åsikt. Jag tänker också se till att man får fram medel för detta. Det kommer inte att bli något totalstopp, för från arbetsmarknadsstyrelsen kommer det att anslås medel i ett läge då vi behöver det i olika delar av landet. Särskilt angeläget tycker jag det är att göra sådana här räntabla investeringar. Det är litet beklagligt det här, herr Hugosson. 4 720 miljoner föreslår regeringen, och där vill socialdemokraterna ha ett påslag på 120 miljoner, av vilka 30 gäller tunnelbanan — de kommer inte att kunna användas. Men vi kommer från regeringens sida att föreslå medel, säkert i den storleksordningen, för angelägna och räntabla projekt runt om i landet. Jag tvingas alltså, herr talman, konstatera att oenigheten tyvärr inte är så stor som herr Hugosson uppenbarligen vill att den skall vara. Men känner jag Kurt Hugosson rätt kommer han säkert igen med något friskt angrepp, för någonting har han väl att klaga på.

Herr talman! Det är första gången under mina snart 15 år i riksdagen som jag varit med i en debatt där debattmotståndaren säger att meddebattören har rätt på alla punkter. Det är egentligen väldigt synd att kommunikationsministern inte har möjlighet att votera här i kammaren, för efter kommunikationsministerns senaste inlägg skulle han ju ha stött alla de nio socialdemokratiska reservationerna — eftersom allt jag sagt var rätt och riktigt. Jag förväntar mig nu att den borgerliga majoriteten i trafikutskottet verkligen lyssnat på kommunikationsministerns inlägg och stödjer de socialdemokratiska reservationerna. Jag sade i mitt inledningsanförande — och jag upprepar det — att jag inte tycker om formen för presentationen i budgetpropositionen och inte bara i den utan också i andra propositioner som vi har fått. Det är svårt att tyda skrivningarna och veta vad som är långsiktiga intentioner, vad som är kommunikationsministerns tyckande, vad som är riksdagens tidigare uttalanden osv. Jag vet också att kanslichefen i trafikutskottet varit i kontakt med tjänstemän på departementet och begärt att vi skall få litet redigare redovisningar i fortsättningen. Därför är jag mycket tacksam för kommunikationsministerns uttalande. Beträffande tunnelbanebygget hävdar jag att det är på gränsen till oanständighet att stryka ett anslag på 30 miljoner i budgeten utan så mycket som en rad av kommentar. Kommunikationsministern visste ju att han genom att stryka anslagsposten på 30 miljoner ingrep i Stockholmspolitikernas beslutsprocess. Och det är det vi reagerat mot. Detta är ett sätt att dölja de intentioner man har. Det är inte rätt — så gör man inte gentemot den parlamentariska församlingen. Det är, herr kommunikationsminister, en majoritet i Stockholms läns landsting som kommit med förslaget, och då skall inte ni i regeringen och inte vi här i riksdagen komma med några pekpinnar — för vi har en decentraliserad beslutsprocess, och den skall vi följa. Jag skall inte på nytt ta upp effekterna av den bristande resurstilldelningen till vägverket i år och föregående år. Men jag vill säga att den femårsplan för driften som nu är under utarbetande på vägverket och som är baserad på årets budgetproposition är något av en katastrofplan. Kommunikationsministern vet att driftunderhållet och vinterväghållningen blir väsentligt eftersatta, att vi får lägga ned 50-60 vägstationer osv.

Herr talman! Vi är inte riktigt överens i formuleringarna — det kan jag ju säga till herr Hugosson — även om vi råkar vara överens om slutsiffran. Problemet är väl egentligen bara hur mycket som kan åstadkommas, som herr Jonasson sade, för de belopp som ni föreslår. Jag får en känsla av att ni skulle kunna bygga Autobahn i hela Sverige och ha ett perfekt vägunderhåll med de 120 miljoner som ni vill ha till drift av statliga vägar och de, som jag vill minnas, 50 miljoner ni vill ha till byggande, vilka dock huvudsakligen gäller broar. Men det blir inte så våldsamt mycket för dessa belopp — det är det beklagliga. Detta måste vi ju vara eniga om. Däremot är det lätt att stå här i talarstolen och säga hur mycket man skulle kunna göra. Men vi kommer som sagt att anslå ungefär de här beloppen under löpande år, och då kommer vi att bygga några av dessa broar — jag är mycket tacksam för att ni har ungefär samma uppfattning som vi i fråga om dem. När det gäller driften av statliga vägar kommer det snarast att bli fråga om en del AMS-medel till speciella projekt. På det sättet har det ju varit förr om åren, så det är inte någonting alldeles nytt som kommer att inträffa på det området. Däremot är det litet svårt att acceptera era reservationer. Skulle man anta dem, så finge man lägga till en nolla på beloppen för alla era förslag. Skulle man genomföra allt som står i er brödtext — om jag får använda det vanvördiga uttrycket, herr talman — så räcker det nämligen inte med de belopp ni vill anslå, utan då får man som sagt lägga till en nolla efter varje summa. Så stora belopp har vi inte råd med. Det tror jag också att vi är eniga om, men jag begär inte att Kurt Hugosson skall acceptera en sådan tolkning.

Herr talman! I samband med det trafikpolitiska beslutet 1979 slog riksdagen fast att vägdriften skulle ligga på en sådan nivå att ytterligare kapitalförstöring inte skulle riskeras. En viktig avsikt var också att förbättra trafiksäkerheten genom att höja ambitionsnivån för vägbyggandet. Vägverket har i sin anslagsframställning angivit konkreta exempel på insatser inom detta område som markant ökar trafiksäkerheten. Genom att t.ex. bygga förbifartsleder och förbättra vägar utanför tätorterna kan man reducera antalet trafikolyckor med mellan 30 och 50 26, vilket är överraskande mycket. De vinster i form av sänkt bullernivå och minskade luftföroreningar i tätbebyggelse som man får genom att ge möjlighet för genomfartstrafiken att gå utanför tätorterna är också stora, även om det inte är så lätt att kvantifiera dem. En så till synes enkel sak som att förse vägkorsningar med belysning kan ge en olycksfallsminskning med uppåt 50 90. Samma sak gäller om man vidtar sådana enkla åtgärder som att förse kantstolpar och snöstörar med reflexer. Det finns också exempel på att man genom att inte åtgärda uppkomna skador på vägbeläggningen får en ökad olycksfallsrisk bl.a. genom s.k. vattenplaning. Eftersläpningen när det gäller åtgärder i samband med skador på det belagda vägnätet drabbar också trafikanterna hårt genom att det uppstår ökad förslitning på fordonen och ökade bränsleoch däckkostnader. Man har beräknat kostnadsökningarna i det sammanhanget till ca 100 milj.kr., motsvarande en merförbrukning av drivmedel på 20 miljoner liter. Sett i ett större sammanhang får detta betydelse också för bytesbalansen, eftersom det är av största intresse att vi kan pressa ner oljeförbrukningen. Genom att, i motsats till vad som lades fast i det trafikpolitiska beslutet, skära ner väganslaget har regeringen nu slagit in på en väg som innebär att man medverkar till en ökning av trafikolyckorna och till en kapitalförstöring när det gäller vägarna. Regeringen kan naturligtvis ange olika skäl till varför man har beträtt denna väg, men faktum är att konsekvensen av neddragningen av anslaget blir den jag här har skisserat. Nedskärning av väganslaget är något som har pågått under flera år, och när det gällt att försöka vidmakthålla vägarnas standard har det anslagits ca 200 miljoner för litet. Enbart höjningen av petroleumpriserna har enligt vägverket medfört en utgiftsökning under det senaste året med 1500 miljoner. Vägverket använder ju i sin verksamhet petroleumprodukter inte bara som drivmedel, utan petroleumprodukterna ingår också i betydande utsträckning i själva vägkonstruktionerna. Dessutom har vägverket i sin nya femårsplan fram till 1986 tvingats reducera sin personalstyrka, som uppgår till 10 000 man, med 900 löneplansoch 1000 AST-R-tjänstemän. Byggsidan inom vägverket har under den senaste tioårsperioden tvingats göra sig av med mer än en tredjedel av arbetsstyrkan, och nu måste man sätta sig ned och planera för reducering med ytterligare 150 anställda fram till 1983. Det här betyder att det inom vägverket kommer att finnas endast 650 fast anställda för hela byggnadsverksamheten. Men med de prutningar som nu sker i samband med årets förslag håller inte ens de här kalkylerna. Man måste förstå att det skapas oro bland personalen. Nu talas det om att vägområden i Norrland som ofta har en fast bemanning på 13 man skall ha en bemanning på 89 man. Då man minskar personalstyrkan, kan man inte bemanna maskinparken. En konsekvens blir då också en nedbantning när det gäller antalet maskiner. I sin tur leder detta till att man måste eftersträva ökade entreprenadkontrakt. Ordföranden i vägsektionen av Statsanställdas förbund uttrycker sig så här i tidningen Statsanställd, nr 1-2/1981: ”Vi förväntade oss mycket av det trafikpolitiska beslutet och trodde att vi äntligen fått lugn och ro att planera byggande och underhåll på den nivå riksdagen fastställt. I stället tvingar man nu verket att frångå all tidigare planering. Det är en stor skam att behandla ett viktigt politiskt beslut på det här sättet.” För glesbygder, som ofta är detsamma som skogsbygder, betyder den planerade indragningen av ett 30-tal vägstationer ett hårt slag. På många mindre orter har vägstationen varit en arbetsplats av regionalekonomisk betydelse som givit orten en viss stabilitet. Vi skall komma ihåg att det finns många små och ändå relativt hyggligt utvecklade — jag tänker då på service och sådant — norrländska orter där man har en vägstation, som också har varit en arbetsplats som man kunnat förknippa med fast och stabil aktivitet. Nu måste man plötsligt förbereda indragning av ytterligare ett antal, kanske tiotals, vägområdesstationer. Samtidigt har bygderna ofta ett grusvägsnät med mycket låg bärighet, hårt pressat av tunga virkestransporter. Varje år måste man under tjällossningen avstänga ca 1 600 mil grusväg, motsvarande 35 Yo av grusvägsnätet, för lastbilstrafik. Jag såg under förra veckan att det låg ett meddelande om att betydande vägsträckor i Jämtlands län skall avstängas redan fr.o.m. den 1 april fram till juni. Detta innebär ju hårda slag mot näringslivet, i synnerhet beträffande virkestransporterna. I skogslänen måste ca 40 Z6 av statsvägarna avstängas. I motion 1731 om riksväg 83 mellan Ånge och Ljusdal har Bertil Måbrink och jag försökt beskriva just en norrländsk situation. Vägen i fråga är den kortaste mellan två större orter i inlandet. Den har en dålig underbyggnad och är smal och krokig med mycket svaga vägkanter. Givetvis är problemen störst höst och vår liksom under regniga perioder. Tung lastbilstrafik, inte minst virkesoch timmertransporter, belastar vägen då så är möjligt. På så sätt pressar man på ytterligare, trots den låga bärigheten. Man kan här tala om en flaskhals som fördyrar och försvårar transporterna för industrin och skogsbruket liksom för den stora allmänheten. Det finns många sådana flaskhalsar i Norrland. F. ö. finns det exempel på att småindustrier som har beställning av viss utrustning till vägverket nu får lov att permittera på grund av uteblivna beställningar. Vägverket måste ju se om sitt hus. Ett exempel är Mähler & Söners plogtillverkning i Rossön i Jämtland, där man har måst permittera på grund av uteblivna beställningar av plogar. Samma sak gäller många lastbilsåkerier och entreprenörer. Nedskärningen slår alltså mot sysselsättningen. Detta gäller också färjetrafiken, som i budgetförslaget får sitt anslag sänkt från 14 till 4 milj.kr. Trots att det i besparingspropositionen var en viss luddighet i skrivningen beträffande färjeindragningarna — kommunikationsministern hade ju då gått in för att man skulle undersöka om detinte var möjligt att dra in en rad färjelinjer — var man ändå överens om att riksdagens avslag var klart. Riksdagen gick inte med på så kraftiga indragningar. Nu är frågan om sanningen i själva verket är den att man trots detta skall fullfölja departementets intentioner och dra in färjor. Det finns en berättigad oro för det i många bygder, inte minst i Norrland. Arbetslösheten får nu en extra ”puff” genom att vägarbetsverksamheten bantas. Då träder förhoppningsvis AMS in med arbetslöshetsbekämpning just genom vägarbeten. Först skapas alltså arbetslöshet inom vägarbetssektorn. Sedan skall AMS in och klara av den arbetslösheten — genom att sysselsätta utrationaliserade frisörer och andra människor som behöver ha ett arbete. Eller måhända skall de som hade tänkt sig en framtid som vägarbetare i stället få ett slags beredskapsarbete. Vägarna skall tydligen byggas, inte efter behov utan efter den av myndigheterna skapade arbetslösheten — och dessutom på årstider och under omständigheter i övrigt då vägbyggandet är särskilt dyrt. En vägdirektör uttryckte saken så här: Praktiskt taget hälften av de s.k. beredskapsmedlen försvinner genom att man får lov att utföra arbetena under ogynnsamma omständigheter — vintertid, i kyla, mörker osv. Vänsterpartiet kommunisterna har därför föreslagit att man skall börja ändra på denna ordning — satsa på vägverket som landets vägbyggnadsorganisation och överföra AMS-medel för vägbyggande till vägverket. Det ger en bättre och långsiktigare planering med effektivare användning av pengarna. Det är f. ö. styrkt att vägarbeten och anläggningsarbeten över huvud har en hög dagsverkskostnad i jämförelse med andra typer av beredskapsarbeten och därför inte är ägnade att åstadkomma särskilt många nya arbetsplatser. Den kraftiga nedskärningen av statsbidraget till kommunala vägar är något som ytterligare pressar kommunernas ansträngda ekonomi. Många kommuner har redan en betydande väglängd att klara, utan något som helst statsbidrag. Vi motsätter oss en ytterligare övervältring på kommunerna. Vi har, herr talman, i en särskild motion, 1980/81:383, tagit upp de frågor som utredningen Kollektivtrafik i tätort aktualiserade. Nu gällande ordning för statsbidrag missgynnar nämligen kollektivtrafik i tätorter. Om en kommun -— vilket inte sällan är fallet — har att välja mellan byggandet av en ny väg, för vilken statsbidrag på 75 9o ställs i utsikt, och trafiklösningar för bättre kollektivtrafik, så väljer kommunen av ekonomiska skäl vägalternativet. Kommunerna stimuleras genom nuvarande statsbidragsregler inte till satsning på kollektivtrafik utan till att i stället söka lösningar som ökar bilismen. Samma sak gäller neddragningen av stödet till cykelvägar. Trafiksäkerhetsverkets redogörelse i samband med anslagsframställningen för 1981/82 bekräftar det ur trafiksäkerhetssynpunkt högst angelägna med en bestämd satsning på cykelvägar. Man redovisar risker för olika trafikantkategorier — jag vill referera till framställningen på s. 43 i TSV AF 1981/82, där vi ser att när människorna färdas till och från arbetet, så gör 18 90 av dem det medelst cykel. Men 52 96 av det totala antalet olycksfall vid dessa arbetsresor sker just i samband med cykelåkning. Det är naturligtvis ett tydligt tecken på att det behövs särskilda leder som tryggar cyklisterna gentemot övrig trafik. Här skall också medges att det finns en annan aspekt på frågan, nämligen att det ofta är äldre och även yngre människor som använder cykel. Detta anges också av trafiksäkerhetsverket som en intressant aspekt i sammanhanget. Men utan tvivel har cykelvägarna en stor trafiksäkerhetspolitisk betydelse. I de här frågorna använder utskottet det gamla knepet att hänvisa till nya utredningar. Det är inte bra i ett läge där samhället måste satsa på en minskning av privatbilismen, framför allt i städerna. Samtidigt som bilen kräver stora leder och parkeringsutrymmen till höga kostnader förstörs den fysiska miljön. Avgaser, buller och trängsel skapar hela tiden dålig miljö och ohälsa. Detta är välkänt för de flesta, men det är vi politiker som har ansvaret för att se till att någonting görs för att få ett slut på detta förhållande. Här är statsbidragen ett utmärkt styrmedel. På längre sikt utgör dessa bidrag klara besparingar för samhället. Herr talman! Med det sagda yrkar jag

Herr talman! En debatt har redan förts mellan reservanterna till betänkandet och det ansvariga statsrådet. Jag skall därför begränsa min sammanfattning och bli kortfattad när jag redovisar utskottsmajoritetens syn på vägpolitiken. Vägfrågor tilldrar sig alltid stort intresse när de debatteras, oavsett om det är här i kammaren eller ute i landet. Detta är ganska naturligt, eftersom vägarna är av stor betydelse för de moderna kommunikationerna. Man kan naturligtvis ha delade uppfattningar om hur stora anslag som bör beviljas till vägarna, både till vägbyggandet och till underhållet av befintliga vägar. Det är också ett område som det är vettigt att satsa pengar på. Det är investeringar för framtiden, som det har uttryckts tidigare. Därom är de flesta överens. På den punkten råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Men det behöver knappast upprepas ytterligare i den här debatten att anledningen till att givmildheten är mindre än vad vi är överens om att den borde vara är det kärva ekonomiska klimatet i vårt land. Den långsiktiga målsättningen ligger fast enligt tidigare beslut — det skriver utskottet på s. 8 i sitt betänkande nr 16. Där uttrycker utskottet att 1979 års trafikpolitiska beslut fortfarande är grunden och målsättningen för arbetet. Låt mig mycket kort citera vad som står på s. 8: ”Utskottet ansåg dock ett ökat vägbyggande vara angeläget från såväl samhällsekonomiska som trafiksäkerhetsmässiga synpunkter samt att den fortsatta planeringen och medelstilldelningen därför på sikt borde inriktas härpå. Utskottet är i princip alltjämt av samma uppfattning. Angeläget är att även beredskapsmedel i all den utsträckning som befinns möjlig ställs till förfogande för vägunderhåll och byggande.” Det förtjänar alltså att understrykas att arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ganska stor omfattning sätts in — och det har gjorts under den senaste tioårsperioden i olika omgångar. Kurt Hugosson sade som talesman för reservanterna att man nu tydligen var beredd att acceptera ett ökat skadande och dödande på våra vägar, eftersom anslagstilldelningen är så dålig som den är. Jag skall inte ytterligare gå in på någon bedömning av hur stora delar vi är oense om — det har kommunikationsministern och herr Hugosson redan debatterat en lång stund. Men låt mig säga att den bild som Kurt Hugosson målar upp inte är riktig. Vi har en mycket positiv utveckling när det gäller antalet olyckor och omkomna på våra vägar. Jag har sagt tidigare att vi naturligtvis inte skall acceptera att någon människa skadas eller omkommer på våra vägar. Men vi har en positiv trend, och antalet olyckor är nu mindre än på 25 år. Det tycker jag är väldigt bra med tanke på att bilismen ökat mycket under de här åren. De rubriker som Kurt Hugosson åberopade tycker jag inte är så mycket att ta till intäkt. De har förekommit även under socialdemokratiska regeringar. Det finns intresseorganisationer som aldrig är nöjda. Det skall de naturligtvis inte heller vara — en del av deras verksamhet är att försöka få mer medel av den knappa kakan. Jag skall kort kommentera de reservationer som fogats till utskottets betänkande. Reservation 1 gäller flerårsplanerna. Jag har tidigare sagt att utskottets målsättning när det gäller flerårsplanen står fast. Vad reservanterna begär är i sak detsamma som utskottet uttryckt i sin skrivning på s. 8 och 9. Reservation 2 är en centerpartireservation. Vi har alla förståelse för de problem som tas uppi reservationen och för önskemålet att mera pengar skall gå till de mindre vägarna. Utskottet säger också att vägverket bör öka medelstilldelningen till de län som har ett stort antal grusvägar. Detta får då ske på bekostnad av medelstilldelningen till de län som har ett stort antal asfalterade glesbygdsvägar. Vi är alltså överens om målsättningarna. Reservation 3 handlar om anslaget till driften av statliga vägar. Här vill de socialdemokratiska reservanterna plussa på ytterligare 20 milj.kr. Jag upplever detta mer som en demonstration, eftersom 20 milj.kr. ytterligare inte täcker det behov som finns. Behovet är mångfaldigt större. Reservation 4 skall jag inte kommentera. Det kommer Rolf Sellgren att göra i sitt inlägg senare i debatten. När det gäller reservation 5 har utskottet gjort den bedömningen att vi inte kan anslå ytterligare 30 milj.kr. för byggandet av tunnelbanor i Stockholmsregionen. Vi menar att pengarna får tas inom de ramar som tilldelas regionen. Som bl.a. Bertil Jonasson sade i sitt inlägg finns det en opinion att i stället satsa på Roslagsbanan. Jag tycker att vi skall överlåta till stockholmarna att göra bedömningen var man vill satsa sina pengar. Det har också framkommit att det är tveksamt om man behöver dessa pengar under innevarande år — det har också sagts tidigare i debatten. Det är väl den bedömningen som även kommunikationsministern gör, om jag rätt förstod hans inlägg. Reservation 6 handlar om cykelvägarna, och reservanterna föreslår ytterligare 20 milj.kr. till dessa. Enligt departementets och utskottets bedömning räcker det med de 30 milj.kr. som föreslås i budgetpropositionen under rubriken Bidrag till vissa vägtrafikanläggningar. Skulle det mot förmodan bli så positivt att det kommer ännu mer projekt finns det ju alltid möjligheter att äska ytterligare medel i tilläggspropositionen. Vi har emellertid gjort den bedömningen att de föreslagna medlen kommer att räcka till de projekt som redan finns på önskelistan. Reservation 7 gäller bidragen till spårtrafikanläggningar. Jag vill hänvisa till utskottets skrivning på s. 19, där man tar upp KOLT:s förslag, som nu ytterligare bearbetas av en utredningsman. Vi vill med hänvisning till detta säga att vi får komma tillbaka till den diskussionen när det föreligger ett utredningsförslag. I reservation 8 gör reservanterna en markering som aldrig tidigare förekommit. Med pekpinnar talar man om hur det upplånade kapitalet på detta område skall prioriteras. I reservation 9 begär socialdemokraterna att ytterligare 20 milj.kr. skall anvisas till kollektivtrafikberedningen, och Kurt Hugosson uttryckte saken så, att kollektivtrafikberedningen är fullständigt avlövad på pengar. Jag vill faktiskt fråga Kurt Hugosson vad han har för täckning för detta påstående. Jag råkar tillhöra kollektivtrafikberedningen, och det går också bra att tala med beredningens ordförande. Vi har en hel del projekt i gång, och det finns i dag inte möjlighet att använda pengar för projekt av annan storleksordning. Vi har alltså inte just nu behov av mera pengar, och det lär inte vara särskilt smart att äska ytterligare medel för beredningens verksamhet, när det är kamp om de befintliga medlen på det statliga området över huvud taget. Reservation 10 innehåller en rent allmän inbjudan till att göra allt vad som bör göras. Jag vill gärna tillstå att när det gäller de exempel som nämns — i både Värmland och Skåne, med arbetslöshetsproblem osv. — finns det mycket att göra på vägområdet.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 Vi har ju fått erfara att vägverket beslutat att dra in ett antal vägstationer, bl.a. en i min egen bygd, nämligen den i Brösarp. Vägstationerna har inte varit föremål för någon större debatt — det skulle ha funnits mera utvecklat i detta betänkande, om det hade förts en sådan debatt — och det är egentligen inte många som haft synpunkter på den här rationaliseringsåtgärden. Det väcker emellertid alltid debatt, när någonting skall dras in, och det är förståeligt. Men man kan inte motsätta sig åtgärden och bortse från alla fördelar i rationaliseringshänseende, när det skall sparas pengar i ett kärvt ekonomiskt klimat. Det är svårt för glesbygdskommunerna — Tomelilla kommun är en sådan — och man gjorde också en uppvaktning hos kommunikationsministern och ville slå vakt om den här vägstationen. Anmärkningsvärt var att man hade med sig centerns riksdagsman Einar Larsson och folkpartiets Eric Hägelmark från vårt län. Från moderat håll deltog vi inte i uppvaktningen, därför att vi ansåg att de förslag till besparingar som den borgerliga regeringen lagt fram borde accepteras av de riksdagsledamöter som tillhör regeringspartierna. Men att jag nu tar upp saken beror på att jag i samband med detta bl.a. blev beskylld för att vara ett hot mot Österlens framtid — vägstationen kunde ju försvinna. I stora rubriker i lokaltidningarna sades detta öppet från riksdagskollegerna, och de förklarade att de minsann skulle hjälpa till att rädda vägstationen i Brösarp. Jag vill fråga: Vad har ni gjort när vi nu behandlar vägfrågorna? Ni har inte en ynka motion där ni slår vakt om det ni lovade. Därmed har naturligtvis hjälteglorian bleknat betänkligt, och ni kommer att framstå i ynklig dager, som fallet blir när man ger en massa löften som man sedan inte gör någonting för att infria. Påhoppet på mig skedde när debatten om vägstationen på den plats, där jag råkar bo, pågick som intensivast. Då kom de här synpunkterna fram, och det har gjort att jag i dag känt mig nödsakad att offentligt redovisa vad ”räddarna” har åstadkommit för vägstationen i Brösarp.

Herr talman! Utskottets talesman Wiggo Komstedt säger att det trafikpolitiska beslutet från 1979 ligger fast och att den målsättning som då i stort sett alla var överens om inte har ändrats. Han hänvisar till utskottsmajoritetens skrivning på s. 8i betänkandet. Jag vill hävda att det bara är makulatur kvar av 1979 års trafikpolitiska beslut när det gäller vägavsnittet. Som jag sade i mitt huvudanförande här tidigare på morgonen har regeringen gjort neddragningar med mer än en miljard kronor från den programnivå som vi anbefallde i 1979 års trafikpolitiska beslut och med 640 milj.kr. från vägverkets besparingsalternativ. Hur kan man då hävda här i debatten att målsättningen från 1979 års beslut ligger fast? Sanningen är ju den, att vägverket nu har arbetat fram en ny femårsplan för driftverksamheten under perioden 1982-1986, baserad på det budgetförslag vi nu behandlar. Det är rena katastrofplanen. Därför är det inte med sanningen överensstämmande, när man från utskottsmajoritetens sida säger att man lever upp till 1979 års trafikpolitiska beslut. Ert förslag resulterar ju bl.a. i att bortemot 2 000 av vägverkets anställda måste friställas. 50-60 vägstationer försvinner. Man kommer inte att ha pengar till grusning och ny beläggning på våra grusvägar. Man kommer att få stora bekymmer med vinterväghållningen. Det har varit en positiv utveckling på trafikolycksfallssidan, men med den nu anbefallda anslagsutvecklingen räknar vägverket i sin nya femårsplan med att antalet trafikolyckor kommer att öka med 400 fram till 1985 och kanske bortemot 1 800 till 1988. Det är alltså konsekvenser av den nya inriktning som vägpolitiken har fått, en inriktning som icke har någon som helst anknytning till det vi var överens om i 1979 års trafikpolitiska beslut. Sedan säger Wiggo Komstedt med anledning av anslaget till tunnelbaneutbyggnaden att det är en fråga som stockholmarna skall besluta om och som riksdagen inte skall lägga sig i. Det är ju precis det jag har hävdat: Låt stockholmarna avgöra om det är Täbybanan som skall byggas ut, eller om det är Roslagsbanan man skall satsa på. Vi har det ju så ordnat i det här landet att vi har ett decentraliserat beslutsfattande, och det riksdagen har att göra här i kammaren är att anvisa medel för byggande av statliga vägar.

Herr talman! Om det finns någon som anser att min medverkan i den här debatten är svår att förklara eller onödig, vill jag säga att hela ansvaret för min medverkan faller på Wiggo Komstedt. En detalj i det föreliggande betänkandet har berörts. Den gäller vägstationen i Brösarp. Vad det gäller är en sådan där rationalisering som det finns stor anledning att beklaga. Jag vågar direkt påstå att indragningen av vägstationen var en vidareutveckling av en slentrianmässig hantering, av en fortsatt centralisering som var felaktig och onödig. Den ekonomiska kalkylen visade nämligen ingen vinst. Det försökte vi som var från bygden att påvisa, men kommunikationsministern hade vid tillfället mycket kort tid till sitt förfogande och kanske inte heller riktigt den vilja man skulle önskat att han haft till att lyssna på de människor som försökte förklara situationen. I det läget fick vi en utveckling där bygdens talesman i trafikfrågor, Wiggo Komstedt, dels med emfas gick emot bygdens önskan att på saklig grund få behålla sin vägstation, dels uppmuntrade sin kommunikationsminister att följa den stilen och dels drev en sådan linje i utskottet att inget gehör vunnits för ett bibehållande av vägstationen. I det läget är det ganska märkligt att han här från riksdagens talarstol lägger skuldbördan för indragningen på dem som i ett tidigt skede försökte påvisa sakförhållandena och som sedan har haft ytterst liten chans att ändra resultatet.

Herr talman! Jag har inte varit ute efter någon hjältegloria, Wiggo Komstedt, och inte tror jag att Wiggo Komstedt heller kommer att få någon. Sådana delas inte ut till personer som arbetar mot sin hembygd. Anledningen till att vi här inte har gjort något för att rädda stationen, efter besöket hos kommunikationsministern, var att vi ansåg det vara ganska lönlöst. Det påpekade också Einar Larsson alldeles nyss. En nedläggning av vägstationen är inte enbart ett dråpslag mot Brösarps samhälle och kommun, utan påverkar också i hög grad näringslivet och sjukvården. Det hade vi helt klart för oss, och det var anledningen till att vi uppvaktade kommunikationsministern. Vi står fortfarande kvar vid denna uppfattning. Vi vet också att en bred lokal opinion vill ha kvar vägstationen. Det har konstaterats genom skrivelser från Tomelilla, Ystads och Simrishamns kommuner liksom även från sjukvården och näringslivsorganisationerna. Jag har också sett namnlistor med ca 3 000 underskrifter. Detta nonchalerar Wiggo Komstedt, och det tycker jag inte kan berättiga till någon hjältegloria från hembygden Brösarp.
Herr talman! Vägområdet kostar totalt 4,7 miljarder kronor. Kurt Hugosson säger att vi har prutat bort en miljard. Samtidigt vill han hävda att man, med de 120 milj.kr. som socialdemokraterna föreslår i sin reservation, skulle rädda verksamheten — detta skall ses i förhållande till den miljard som vi skulle ha prutat bort och till den totala volymen 4,7 miljarder. Det är ett ganska märkligt resonemang. Trafiksäkerheten skulle bli lidande på prutningarna, säger Kurt Hugosson. Men den bedömningen är faktiskt baserad på siffror som utgår från att trafiktätheten skulle öka, och vi vet att bilanvändandet minskar och att det alltså i dag finns anledning att revidera de siffrorna. Jag vill dock understryka det som jag sade tidigare, att det inte är bra med några olyckor över huvud taget, men att vi skall se till det positiva i utvecklingen. Vägstationer försvinner, säger Kurt Hugosson. Ja, men det behöver inte betyda vad Kurt Hugosson påstår, nämligen att vinterväghållningen därmed också skulle bli sämre. Det är på det sättet att man rationaliserar bort vissa fasta kostnader för att få mer pengar över till att hålla i gång underhållet. Einar Larsson säger att den här rationaliseringen är att beklaga. Ja, men den berör 60 stationer totalt i hela landet, och därför kan det inte vara en olycka bara på ett enda ställe. Jag går inte emot något som någon kommun i min hembygd anfört på sakliga grunder. Det är just detta det handlar om, att det inte finns sakliga grunder för att bevara vägstationen i Brösarp. Folket får behålla sina jobb. Det finns täckning för ett underhåll även framöver. I dag har vägstationen två egna bilar och fem inlejda. Kan ni påstå att det, om man skulle leja in ytterligare någon, därmed skulle bli mycket sämre än det är i dag? Och i dag fungerar det utmärkt, med den organisation som finns. Man planerar en minskad organisation med ett — i förhållande till tidigare — litet antal anställda, och den organisationen skall hållas intakt. Ni försöker lägga skuldbördan på dem som vill göra detta. Men jag tycker att skuldbördan ligger på dem som inte har förtroende för sin egen regering utan tycker att det är den som gör fel. Det är nämligen regeringen som inte har mer pengar till förfogande, mina herrar, vilket betyder att man måste vidta rationaliseringsåtgärder, som inte behöver betyda att det blir en katastrof. Eric Hägelmark nämnde sjukvård och näringsliv. Vad man än drar in går det att få ihop namnunderskrifter till en protest. Gå ned på Sergels torg och du kan få ihop 3 000 namnunderskrifter för vad som helst på en halvtimme! Det är inte så svårt att få folk att ställa sig bakom med en namnunderskrift. Det är inte speciellt smart. Jag har inte sagt att jag har någon hjältegloria för att jag gjort det ena eller det andra. Men ni ville göra gällande att ni skulle få hjälteglorior för att ni räddade vägstationen. Men ni har inte gjort någonting för att rädda den.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga att det gör ett egendomligt intryck att utskottets talesman när vi diskuterar utskottets budgetförslag för nästa budgetårs väghållning huvudsakligen uppehåller sig vid en vägstation i Brösarp. Det är samtidigt signifikativt. Den här borgerliga trätan på Kristianstadsbänken är ett resultat av den bristande medelstilldelningen. 50-60 vägstationer kommer under de närmaste åren att försvinna som en följd av att man inte följer upp 1979 års trafikpolitiska beslut. En hel del av dessa vägstationer är det från rationaliseringssynpunkt riktigt att plocka bort. Men vägverket tvingas också göra hårda prutningar. Det ärinte så, Wiggo Komstedt, att man därigenom frigör pengar som man kan använda till driftsunderhållet och vinterväghållet. Har vi inget folk ute i glesbygden kan vi inte klara vinterväghållet. Vägverket räknar med att det på det sekundära och tertiära vägnätet kommer att ta minst åtta timmar innan man kan komma ut och ploga efter ett snöfall. Man kommer inte att ha pengar till att grusa hala vägar mer än möjligtvis i kurvor och backkrön. Detta är sanningen. Den här debatten och den borgerliga trätan är en mycket klar och bra illustration till vad jag har sagt i alla de inlägg jag har gjort tidigare i debatten i dag.

Herr talman! Nej, det fanns ingen saklig grund och inget ekonomiskt försvar för nedläggningen av vägstationen i Brösarp, Wiggo Komstedt. Den ekonomiska kalkylen var inte hållbar, och det försökte vi påvisa vid uppvaktningen. Den byggde på oljepriser som inte längre är aktuella, den byggde på påståenden om behov av ombyggnad som är direkt felaktiga, den byggde på påståendet att ingen byggnation behöver ske vid den vägstation vars kapacitet man nu kräver skall fördubblas. Beträffande förtroendet för egna regeringsledamöter vill jag säga Wiggo Komstedt att det inte ökade i samband med den uppvaktning vi gjorde. Wiggo Komstedt ursäktade sig här med att 60 andra vägstationer röner samma öde. Jag vill då verkligen hoppas att det inte sker på lika dåligt grundade ekonomiska kalkyler — då är det verkligen att beklaga.

Herr talman! Kurt Hugosson är irriterad över att jag inte ägnar all min tid åt honom. Men han har ju tidigare haft en lång diskussion med kommunikationsministern, och jag tycker inte det finns någon anledning att ta om den igen — det förlänger bara debatten i onödan. I den interna debatt som Kurt Hugosson säger att vi för på Kristianstadsbänken om vägstationerna vill jag säga att utskottet uttalat att nedläggning av vägstationer inte bara skall förekomma i glesbygden — de kan väl så bra göras istörre tätorter. Men det är en bedömning som vägverket får göra, och den kan ju Kurt Hugosson delta i eftersom han är styrelseledamot i vägverket. Han kan där se till att den görs på rätt sätt och inte drabbar glesbygden i den omfattning som Kurt Hugosson här målade upp. Jag tror att vi får vara överens om att de knappa medelstillgångar vi har måste användas på ett vettigt och riktigt sätt. Jag tror inte att vägunderhåll och vinterväghållning behöver bli sämre för att man köper vissa tjänster i stället för att vägverket utför dem. Det kan också vara en organisatorisk fråga att ta olika avdelningar inom vägverket till hjälp under den tid på året när vinterväghållningen i glesbygderna behöver prioriteras. Jag tycker alltså inte att det finns intäkt för den typ av resonemang som Kurt Hugosson för — det behöver inte bli sämre. Ungefär samma svar kan jag ge till kollegerna på Kristianstadsbänken. Vägstationsindragningen hemma hos oss lika väl som på andra ställen behöver inte betyda försämrad service. Det primära är att man kan ge människorna en vettig service — det har de rätt att kräva av oss — inom de ramar som vi har att jobba med. Man kan inte minska anslagen och samtidigt säga: Ni får inte dra ner på någonting i fråga om verksamheten! Det resonemanget är faktiskt inte hållbart och vettigt. Vägdirektören i vårt län sade uttryckligen när vi träffades: Vill ni förhindra mig att driva en rationell väghållning, då får ni också se till att jag får pengar till att driva den mindre rationellt, i den anda som ni har förespeglat människorna. Svårare än så är det faktiskt inte, och jag har bara velat peka på att det är oanständigt att beskylla en kollega för att vara ett hot mot sin bygd därför att han stöder regeringen, som ju måste föra ett krasst ekonomiskt resonemang. Ni ger ett annorlunda löfte. Vad jag har velat påvisa i dag, vilket det förhoppningsvis också kan bli publicitet omkring, är att trots att ni har givit ett löfte har ni inte åstadkommit någonting synligt. Ni har inte begärt att man skall ta pengar från ett annat område för att klara vägstationerna, varken i Brösarp eller någon annanstans. Ni har inte väckt någon motion i ärendet. Ni har bara velat spela för väljarna och tala om hur duktiga ni har varit, och jag har bevisat att ni inte har gjort någonting.

Herr talman! Jag delar Kurt Hugossons uppfattning att vägstationen i Brösarp tilldrar sig en orimligt stor andel av debatten här i kammaren angående vägverkets anslag. Jag är också rätt förvånad över att en enskild riksdagsman går upp och klagar över att en uppvaktning varat för kort tid osv. Det har aldrig någon annan gjort, och om man har sådana klagomål borde de ha framförts direkt till mig då, inte månadsvis efteråt från kammarens talarstol. Jag tycker att det är dåligt, och det vill jag gärna ha sagt, eftersom det inte är jag som har börjat trätan. Uppvaktningen fick samma tid som alla andra uppvaktningar. Om jag kommer ihåg ärendet korrekt, fanns det mycket delade meningar i länsstyrelsen när beslut fattades om överklagande. Jag tror att socialdemokrater och moderater i Kristianstads län inte ansåg att ärendet behövde föras upp till regeringen för prövning. När vi nu står inför problem och kommer att behöva rationalisera i framtiden, är det naturligtvis angeläget om man även lokalt kan ha litet is i magen, som socialdemokrater och moderater hade i det här ärendet, och inte ialla lägen är beredd att — för att använda ett något vulgärt uttryck — tjuta med ulvarna. Jag kan säga — så mycket kommer jag ihåg — att av de uppvaktningar jag har haft vad gäller vägstationer är detta den i sak minst underbyggda. Det sade jag till er då, och när jag säger det till er i kammaren nu är det ingenting nytt. När frågan var uppe för behandling i regeringskansliet, var Thorbjörn Fälldin mycket involverad och satte sig i detalj in i ärendet. Och industriminister Åsling sade att man hade haft det uppe för regionalpolitisk bedömning och kommit underfund med att det här var inget ärende som hade sådan betydelse. Men sådana ärenden kommer vi att stöta på — och jag vänder mig nu till Norrlandsbänkarna — i många delar av landet där det blir mycket stora problem, vilket det alltså inte var i det här fallet.
Jag fäster uppmärksamheten på vad riksdagsordningen säger om att den som har ordet skall begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas.
Herr talman! Jag är ledsen att konstatera att man debatterar olika saker här. Vi hade vid vår uppvaktning om den aktuella vägstationen klara papper som visade att den ekonomiska kalkylen var felaktig. Det handlade inte om att spara pengar, utan om nya och dyra pengar som vi kommer att få betala med den rationalisering som är föreslagen. Kalkylen var alltså inte hållbar, men det vägrade kommunikationsministern att lyssna på. De klagomål som kommunikationsministern nämner framförde jag redan vid uppvaktningen. Han påstod nämligen vid det tillfället att våra argument var dåligt underbyggda, och jag tillät mig därför säga att jag har deltagit i uppvaktningar under mer än en 20-årsperiod men aldrig mött så dåliga möjligheter till diskussion i sakfrågan som vi mötte den gången. Den kritiken framförde jag redan då, och den står alltså fast.

Herr talman! Jag lovar att jag inte skall lägga mig i den här borgerliga trätan, och framför allt lovar jag att inte nämna ordet Brösarp. Mitt inlägg i den här debatten skall i stället begränsa sig till att något beröra den socialdemokratiska reservationen 4 beträffande byggande av vissa broar, eller med andra ord den statliga färjeverksamheten. Den här frågan debatterades f. ö. rätt ingående i höstas när riksdagen behandlade den vid det här laget ganska beryktade besparingspropositionen, där kommunikationsministern aviserade besparingar i den statliga färjeverksamheten på 15 milj.kr. eller ca 10 20 av de totala driftkostnaderna för den verksamheten. Vägverket fick också i uppdrag att redovisa hur en sådan besparing skulle kunna ske genom indragning av färjor, minskat öppethållande, avgiftsbeläggning eller överföring till privata vägsamfälligheter. Det här förslaget vållade givetvis berättigad oro bland de människor som är bosatta i de bygder som berörs av de aviserade indragningarna, och därför var det också naturligt att det vid detta tillfälle väcktes en rad motioner med krav på att försämringar av den här typen inte kunde accepteras. I vår motion med anledning av besparingspropositionen slog vi fast att man inte skulle kunna spara så mycket som 10 96 utan att det i sin tur skulle innebära oacceptabla serviceförsämringar eller leda till mycket stora kostnadsövervältringar på kommuner och landsting för sjuktransporter m.m. Nedrustningen av färjeservicen skulle drabba glesbygdens folk mycket hårt. De föreslagna indragningarna skulle också leda till ökad ojämlikhet och drabba dem som redan har besvärligare kommunikationer än andra. Vi kunde peka på exempel på förslag till indragningar och nattuppehåll som skulle medföra omvägar på 6 å 7 mil. Antalet arbetstillfällen inom vägverket skulle också minska med ca 100 personer. Vår uppfattning var att för dem som bor i glesbygd skulle detta förslag innebära försämringar som vi inte kunde godta. Det skulle också bli ännu svårare för människorna i glesbygd att på lika villkor delta i sin kommuns politiska och kulturella liv. Vi accepterade inte heller en avgiftsbeläggning eller privatisering i enlighet med vad kommunikationsministern då föreslog. Vi ville vid detta tillfälle anvisa ett mer offensivt tillvägagångssätt. Om man på sikt vill minska driftkostnaderna utan att försämra servicen för de bygder där färjeförbindelser finns i dag, borde man enligt vår mening gå till väga på ett helt annat sätt. Mot den bakgrunden förordade vi i stället för indragningar av färjeförbindelser att vissa färjeleder ersattes med broar.

Så som framhålls i motionerna kan de föreslagna åtgärderna dock såväl i kommunikationshänseende som i övrigt innebära kännbara försämringar för människor i glesbygder och sådana som redan nu har sämre kommunikationer än andra. Det kan sålunda bli svårare för dem att på lika villkor delta i sin kommuns politiska och kulturella liv. De kan vidare åsamkas kraftigt ökade kostnader för arbetsresor m.m. Även kommuner och landsting kan få väsentligt höjda kostnader för exempelvis skolskjutsar och färdtjänst. Från rent samhällsekonomiska synpunkter synes de föreslagna åtgärderna även i övrigt kunna innebära försämringar. Mot bakgrund av det anförda ställer sig utskottet tveksamt till lämpligheten av att indragningarna, på det sätt som föreslås i propositionen, genomförs. Utskottet kan för sin del tillstyrka att så sker endast i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden. Frågor om indragningar eller tidtabellsändringar skall vidare, så som hittills, avgöras efter samråd med berörda länsstyrelser och kommuner. Utskottet ställer sig också, liksom vägverket, avvisande till att avgiftssystem för viss färjetrafik införs. Utskottet förutsätter slutligen att bedömningen av den inventering av sparmöjligheterna inom färjetrafiken som gjorts av vägverket, snarast möjligt redovisas för riksdagen.” Så långt var alltså den borgerliga utskottsmajoriteten beredd att ansluta sig till de socialdemokratiska förslagen. Men när det sedan gällde att fullfölja detta och anvisa medel för att verkligen få till stånd en offensiv satsning på att ersätta färjeförbindelser med broar, då ville man inte vara med längre. Betecknande var också att vid voteringen i kammaren hoppade varenda borgerlig motionär av sina egna motionskrav, som man ställt då och tidigare, och som också gick ut på att vissa färjeförbindelser skulle ersättas med broar. Herr talman! Nu återkommer kommunikationsministern till frågan om indragning av färjor. I den utredning som vägverket har gjort beräknas besparingen för vägverket till 12-13 milj.kr. per år för de 24 färjeleder för vilka en indragning bör övervägas. Genom att minska nattrafiken vid de färjelägen där vägförbindelser finns som alternativ till färjan kan ytterligare ca 4 milj.kr. sparas. Vägverket har också i utredningen beräknat merkostnaderna för trafikanterna vid ett genomförande av de föreslagna åtgärderna till mellan 5,5 och 6,5 milj.kr. Kommunikationsministern säger vidare att vägverket nu bör gå vidare och pröva frågor om indragning av färjeleder och turlisteförändringar. Men han säger också att för varje färjeled bör undersökas om förbindelsen kan ersättas med en bro. Vi socialdemokrater tycker givetvis att det är bra att kommunikationsministern nu har anslutit sig till vår uppfattning, att man bör pröva att ersätta färjeleder med broar. När jag lyssnade till kommunikationsministerns inlägg här i kammaren för en stund sedan, fick jag närmast intrycket av att han var heltänd på att ersätta färjor med broar. Därför är det naturligtvis att beklaga att han inte också är beredd att anvisa erforderliga investeringsmedel. För att finansiera broinvesteringarna hänvisas vägverket i stället antingen till att använda medel för sysselsättningsfrämjande åtgärder eller till att använda sig av ordinarie driftsanslag. På det här sättet ges vägverket i realiteten inga som helst möjligheter att realisera några broprojekt, eftersom finansieringen hänvisas till osäkra beredskapspengar eller till ett driftsanslag som redan nu understiger 1980 års anslag med ca 200 milj.kr. Detta tillvägagångssätt är för oss socialdemokrater helt oacceptabelt. Därför upprepar vi nu våra förslag från i höstas om en offensiv satsning på att bygga broar. Vi bör i dagens konjunkturpolitiska läge vidta åtgärder för att stimulera denna typ av investeringar. Vi förordar därför, i stället för indragningar av färjeförbindelser, att vissa färjeleder ersätts med broar. Delvis kan broarna utföras i stål, vilket leder till beställningar inom bl.a. ståloch varvsindustrin. I första hand bör också sådana broar byggas som har en mycket god samhällsekonomisk lönsamhet. Fru talman! I första hand bör färjelederna ersättas med broar enligt följande: En bro över Brosundet i Skaraborgs län. Enligt vägverkets kostnadsberäkning kommer bron att kosta ca 2,5 milj.kr. att bygga. Det är ett klart lönsamt alternativ att ersätta färjan med en bro. Driftkostnaderna för färjetrafiken uppgår till ca 800 000 kr. per år. Resultatet blir att byggkostnaderna kommer att vara betalda om ungefär fyra år genom minskade driftkostnader. Det kan vidare vara värt att framhålla att ett slopande av färjetrafiken utan ersättning av en bro enligt vägverkets beräkningar skulle innebära en årlig merkostnad för trafikanterna på 700 000 kr. En bro mellan Ekhammar och Björsund i Södermanlands län. Även här ligger projekteringen långt framme. En bro vid Bjursunds ström i Kalmar län. Detta projekt torde kunna igångsättas omedelbart. En bro vid Sundet-Hasselön i Gävleborgs län. Färjedriften är även här mycket kostsam, och kostnaden för den uppgick 1980 till ca 750 000 kr. Mot detta skall man då ställa en investering på 6 milj.kr. för en broförbindelse. Även detta är alltså en mycket lönsam investering. Vi föreslår också att 50 milj.kr. anvisas under anslaget byggande av statliga vägar. Till sist vill jag konstatera att intresset från den borgerliga sidan för att föreslå att man ersätter färjeförbindelser med broar vid detta tillfälle har svalnat mycket kraftigt. Det har i anledning av budgetpropositionen inte väckts en enda borgerlig motion med framställningar i det här avseendet. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 4 samt i Övrigt bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande.

Fru talman! Vi befinner oss i en tid då sparsamhet med samhällets medel måste iakttas. Kommunikationsdepartementets olika anslagsområden utgör därvid självfallet inget undantag. Men på en punkt har man där måhända varit alltför ambitiös och drivit sparsamheten litet för långt. Kommunikationsbilagan i budgetpropositionen hari år, utöver den nödvändiga återhållsamheten med medel, drabbats av en kraftig nedbantning till omfånget — eller till ungefär hälften mot tidigare. Det äri och för sig inget fel att undvika mångordighet, men det har i sin tur lett till tolkningssvårigheter på ett och annat område, genom knapphet i motiveringen. Jag hoppas nämligen att det är orsaken till den oklarhet som uppstått om statsrådets syn på den statliga färjetrafiken. När kommunikationsministern redogör för vägverkets fortsatta prövning av driften av de 24 färjelederna, som tidigare utretts, väntar man sig att riksdagsbehandlingen så sent som i december 1980 skulle ha omnämnts. I samband med besparingspropositionen tog nämligen trafikutskottet liksom riksdagen klar ställning för att prövningen av färjetrafiken skulle ske med största hänsyn till den berörda befolkningen. Utskottet ställde sig bl.a. tveksamt till lämpligheten av att genomföra indragningarna på det sätt som föreslagits i besparingspropositionen. Tillstyrkan kunde enligt utskottet ske endast i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden. För att markera tyngden i denna uppfattning gavs regeringen detta till känna. Närstatsrådet nu på nytt tar upp samma frågor gör han det utan hänvisning till det tidigare riksdagsbeslutet. Det kan då tolkas så att de nya direktiven till vägverket inte innehåller denna aktsamhetsanvisning som utskottet angav. Uttalandet i propositionen skapar osäkerhet hos dem som har att tolka innehållet. Utskottet har därför i år upprepat sin uppfattning. Detta besked bör alltså skickas vidare till bl.a. vägverket och länsstyrelser som vägledning vid eventuella kommande indragningsprövningar. Det vore faktiskt en fördel om kommunikationsministern här i kammaren i dag kunde bekräfta utskottets uppfattning. Arbetsordningen är ju sådan här i riksdagen att man inte fattar beslut om hur verksamheten skall bedrivas vid varje enskild färjeled. Men det uttalande som gjordes av riksdagen i fjol, och som utskottet upprepar i år, hade till ändamål att begränsa omfattningen av dessa indragningar. Det var också avsett som en utgångspunkt för kommuner och länsstyrelser i samband med framställningar från vägverkets sida. Självfallet hade man, fru talman, någon viss färja i tankarna när utskottets mening formulerades. Det hade jag också. För min del stod naturligtvis färjetrafiken mellan Hornö och Veda vid Ångermanälvens nedre lopp som typexempel på en färja som inte kan dras in på grund av dess betydelse för en bygd. Med utskottets uttalande bör färjetrafiken mellan Hornö och Veda anses tryggad. En indragning av denna färja skulle nämligen lägga en död hand framför allt på Hornöbygden och på ett orättfärdigt sätt fördyra färdkostnaderna för befolkningen. Det är inte heller möjligt att ersätta den färjan med en bro. Däremot delar utskottet helt föredragandens uppfattning att det i flera fall innebär lönsamma investeringar att ersätta färjeleder med broar. I fråga om sättet att finansiera sådana brobyggen råder emellertid delade meningar inom utskottet. Majoriteten delar föredragandens uppfattning, dvs. att för en del projekt kan medel för beredskapsarbeten användas och för objekt med hög företagsekonomisk lönsamhet kan driftmedel användas. Kommunikationsministern har också i ett replikskifte med Kurt Hugosson tidigare i den här debatten aviserat aktiva åtgärder för att bygga flera av de aktuella broarna. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har i sin motion 1980/81:1744 föreslagit en anslagshöjning för ändamålet med 50 milj.kr. I reservation 4 har de sprungit ifrån sitt krav och anser nu att regeringen i kommande tilläggsbudget skall anvisa samma belopp för ändamålet. Vad den omsvängningen innebär är svårt att bedöma. I nuvarande läge kan majoriteten inte tillstyrka en anslagsökning av den storleksordningen. Reservationen avstyrks således. I denna reservation tillstyrker socialdemokraterna också en rad enskilda motioner om mindre brobyggen. Därmed avviker de från tidigare principer här i riksdagen. Lika litet som riksdagen lägger sig i övrig detaljplanering inom väganslagens ram bör riksdagen gå in i planeringen av sådana här mindre brobyggen. Kurt Hugosson har ju i dag själv anslutit sig till den principen när han talat om vägarna. Men Olle Östrand har i sitt anförande visat att han tycks tro att planerna på att ersätta färjor med broar är något exklusivt förslag från socialdemokraternas sida. Med sin uppräkning av olika objekt hyllar han kravet på att riksdagen skall avvika från tidigare principer. Det är inte socialdemokraterna som har framställt det unika förslaget att färjor i vissa fall skall ersättas med broar. Det har tidigare uttalats i propositionen, och jag tycker att det är viktigt att det framhålls här i dag. Socialdemokraternas reservation nr 4 framstår som ännu svagare mot bakgrund av att byggandet av en av de föreslagna broarna beräknas bli påbörjat redan under 1982. Ytterligare fyra av de sju där nämnda broarna är aktuella för prövning av vägverket. Fru talman! Jag upprepar mitt yrkande om avslag på reservation nr 4 och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är ändå så, Rolf Sellgren, att vårt förslag i stort ansluter sig till vägverkets planläggning i det här avseendet. När jag lyssnade till Rolf Sellgren fann jag emellertid att hans inlägg andades stor oro inför framtiden. Hans inlägg kan inte tolkas på annat sätt än att han är fundersam inför kommunikationsministerns ärliga avsikter när det gäller en offensiv satsning på att ersätta färjorna med broar. Man kommer nämligen inte ifrån det faktum — och det är väl en av anledningarna till att Rolf Sellgren känner oro— att besparingspropositionen gällde indragning av färjor, minskat öppethållande, avgiftsbeläggning eller överföring till privat vägsamfällighet. Den gången berörde inte kommunikationsministern med ett enda ord möjligheten att ersätta färjeförbindelserna med broar. Nu har det skett en total omsvängning, och det är bra om så verkligen är fallet. Men det är också det man är fundersam inför, eftersom inte ett enda öre anslagits för igångsättandet av denna offensiva satsning. Därför är naturligtvis Rolf Sellgrens oro berättigad.

Fru talman! Jag vet inte vad Olle Östrand tänkte på när han lyssnade på mitt anförande. Någon oro eller misstro andades det i varje fall inte. Jag ser Olle Östrands inlägg mera som ett inslag av enkel debatteknik för att dölja att han har kommit snett i själva sakfrågan. Riksdagen fattar inte beslut i fråga om enskilda objekt, och det är Olle Östrand fullt medveten om. Han försöker emellertid krypa undan och avviker helt och hållet från tidigare mönster. Vidare är det inte fråga om någon svängning i uppfattning. Vid utskottets handläggning i fjol drev jag starkt frågan hur man skall bedöma den fortsatta färjetrafiken i landet. Jag underströk att man skulle vara mycket restriktiv när det gäller indragning av färjor och att en indragning skulle ha mycket ringa betydelse för folket i bygden om den skulle kunna genomföras. Jag har således följt samma linje, och jag har verkligen varit en av dem som försökt påverka bl.a. Olle Östrand i den frågan.

Fru talman! Vi avviker inte, Rolf Sellgren, från beslutsrutinerna. Vi har lagt fram en plan för hur man skall ersätta färjeförbindelser med broar. Vi har också pekat på finansieringsmöjligheter. Det förslaget tycker jag att Rolf Sellgren skall stödja. Rolf Sellgrens senaste inlägg kan jag inte tolka på annat sätt än att han kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag. I så fall ”hänger” de här broarna i luften. Om nu pengar skall tas från de ordinarie driftanslagen för brobyggande skulle jag vilja ställa frågan: Vad är det man skall dra in på när det gäller drift och underhåll i berörda län? Skall man dra in på snöröjningen, sandningen, beläggningsverksamheten eller underhållet av våra grusvägar? Någonstans måste ju besparingar göras. Det skulle vara mycket intressant, Rolf Sellgren, att få reda på vad det är som vi skall dra in på för att kunna genomföra den här satsningen. Ni är ju inte beredda att anvisa ytterligare medel.
Fru talman! Om Olle Östrand hade lyssnat till den tidigare debatten mellan kommunikationsministern och Kurt Hugosson om vad några miljoner kan betyda i en stor budget på 4,7 miljarder, skulle han inte ha behövt uttala sig som han gjort. Det är ett mycket enkelt detaljresonemang han för, som faller på sin orimlighet. Det är faktiskt som att hänga broar i luften, Olle Östrand!

Fru talman! Sedan Olle Östrand här har redovisat vissa allmänna synpunkter beträffande bakgrund och annat när det gäller det avsnitt i budgetpropositionen som behandlar frågan om broar kan jag i viss utsträckning begränsa mig i mitt anförande. Det är några saker som jag ändå vill ta upp med anledning av vad som sagts här tidigare under debatten dels av kommunikationsministern, dels av andra talare. Jag vill betona att i den s.k. sparplan som lades fram i höstas sades ingenting om alternativet att ersätta färjor med broar. Det kom fram i de socialdemokratiska motionerna. Sedan dessa hade väckts och presenterats visade det sig att också kommunikationsdepartementet i princip anslöt sig till den linjen. Även kommunikationsministern har här i dag uttalat att det var en god idé. Sedan dess har det förekommit flera diskussioner på det lokala fältet i de här frågorna. Det mest underliga i dessa sammanhang är, som också har sagts tidigare i denna debatt, att man har resonerat om alla möjliga vinklingar och vändningar — att byggandet skulle starta omedelbart, osv. — men att man aldrig har diskuterat hur finansieringen av brobyggandet skall ske. I budgetpropositionen 1981/82 återkommer kommunikationsministern till frågan om ersättning av vägfärjor med broar. I budgetpropositionen anges att det kan bli aktuellt att bygga broarna med driftmedel. En av dessa broar är bron vid Bjursunds ström. Den är kostnadsberäknad till 20 milj.kr. Visserligen finns den med i långtidsplaneringen, som sträcker sig från 1982 till 1986. För vart och ett av dessa år finns vissa summor angivna i den rullande vägplaneringen. Men när kommunikationsdepartementet presenterar budgetpropositionen står det med stora rubriker i pressmeddelandet: Kalmar län i budgeten! Bro vid Bjursunds ström. 20 miljoner satsas. Byggstart 1982, slutfört 1984. Det finns inte ett ord i budgeten om detta. Men så heter det i kommunikationsdepartementets pressinformation. När vi ställer frågor kring detta, får vi egentligen inga svar. Man vet inte varför det har blivit så, man hänvisar till vägverkets planering osv. Men faktum kvarstår — att man i kommunikationsdepartementets pressmeddelan de har vilselett läsarna. Detta har ju också framgått i pressen. Så sent som i förra veckan hade kommunikationsministern i riksdagens frågestund anledning att diskutera frågan om byggandet av bro vid Bjursunds ström. Det var väl inget nytt som kom fram i den diskussionen i och för sig — mer än på en punkt. Kommunikationsministern sade nämligen att om inte brobygget startas 1982, så kan det möjligen finnas grund för att starta bygget redan 1981. Men liksom i alla andra sammanhang anger man inte hur det skall gå till. Jag förutsätter i alla fall att man inte har några driftmedel att ta av — så mycket vet jag om hur det ligger till på den punkten när det gäller vägförvaltningen i Kalmar län. Men om nu brobygget skall kunna startas 1981, så måste beslutet fattas nu, även om bygget är färdigprojekterat. Man kan möjligen vänta någon eller några veckor till. Det låter vackert att säga att man skall börja 1981, men beslutet måste alltså tas nu — eller i varje fall inom de närmaste veckorna. Och man kan ju komma i gång om man ansluter sig till de socialdemokratiska reservationerna fogade till trafikutskottets betänkande. Om riksdagen bifaller de socialdemokratiska reservationerna i dessa avsnitt, löser man således anslagsfrågan. Då kan bl.a. brobygget vid Bjursunds ström startas 1981 — eljest kommer det inte att gå. Det är ett klart faktum att några förändringar i den gällande och rullande vägplanen inte har skett. I budgetpropositionen har man angett sådana målsättningar att det blir mycket starka neddragningar för vägverkets verksamhet. Hur det skall gå att i den neddragna budgeten för vägverket också få in detta med broarna är svårt att förstå. Kommunikationsministern nämnde tidigare i dag att nu skulle det bli offensiva satsningar, och man skulle se till att en del av dessa brobyggen kom i gång. Men faktum kvarstår också i det sammanhanget. Kommunikationsministern angav inga tidpunkter. Jag tror nog att kommunikationsministern har den viljeinriktning som här redovisades, men det vore bra om man fick veta om det är i år eller nästa år brobyggena skall startas. Det är inte så lång tid regeringen har på sig. Jag dristar mig faktiskt att fundera över om man kan resonera på det här sättet med vetskap om att man kan hänvisa till att man inte hinner få fram dessa förslag — för den risken är ju påtaglig. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid trafikutskottets betänkande.